Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 6 behandlas bl.a. motionerna nr 228 och 889, som Lars-Ove Hagberg har yrkat bifall till. De yrkanden som finns i dessa motioner har till viss del tidigare behandlats i riksdagen och innebär förslag till ändringar i lagen om facklig förtroendemans ställning. Sedan motionerna inlämnades har vissa förutsättningar förändrats i och med att den nya arbetsrättskommittén har överlämnat sitt förslag till regeringen, vilket ju innebär förslag till en förtroendemän har varit i kraft sedan den 1 juli 1974 och har haft en Onsdagen den stor uppgift att fylla. 23 november 1977 De i motion nr 228 aktualiserade kraven på förändringar i förtroen demannalagen har i viss utsträckning tagits upp av den nya arbetsrätts — Facklig förtroendekommittén. Sålunda har kommittén föreslagit en utvidgning av förtro — mans ställning på endemännens möjligheter att utföra fackligt arbete på betald arbetstid, arbetsplatsen, rätt till ersättning för övertidsarbete samt reseersättning och traktamente. — m.m. Dessa förslag ligger, som utskottet ser det, i linje med de synpunkter som framförts i motionen. När det gäller frågan om politisk verksamhet är utskottet av den uppfattningen att lagstiftning på det området inte bör komma till stånd. Det skulle säkerligen medföra många svårbemästrade avvägningar, och därför pekar utskottet på de möjligheter som redan finns, nämligen att teckna kollektivavtal. Därmed skulle man vidga den fackliga verksamheten till att även omfatta politisk verksamhet. Vad beträffar den tid som den facklige förtroendemannen har rätt att avsätta för fackliga uppdrag finns i lagen angivet att denna tid skall stå i rimlig proportion till förhållandena på den egna arbetsplatsen. Är inte den fackliga organisationen tillfredsställd med denna tid, har man ju tolkningsföreträde intill dess att tvisten slutligen har prövats av arbetsdomstolen. Det sista kravet i motion nr 228 tar upp frågan om skadestånd skall kunna ådömas förtroendemannen eller den fackliga organisationen för eventuell feltolkning av lagen. Lars-Ove Hagberg tyckte att lagen har ett alldeles för snävt innehåll härvidlag, men man får inte glömma bort i sammanhanget att det här endast är fråga om missbruk, dvs. när en facklig organisation av uppsåt eller grov oaktsamhet har föranlett att lagen fått en felaktig tillämpning. Det är ju endast i dessa fall som den fackliga organisationen kan dömas till skadestånd. Inte i något fall kan den enskilde förtroendemannen bli skadeståndsskyldig, såvida han inte har handlat i strid med den egna organisationens beslut. I betänkandet behandlas, som jag nämnde inledningsvis, också motion nr 889 av Tommy Franzén m.fl., som har aktualiserat frågan om rätt till tillträde till arbetsplatserna för forskare. Som Lars-Ove Hagberg nämnde har denna fråga också aktualiserats av arbetsrättskommittén, som i sitt förslag har sagt att man under vissa angivna villkor skall ha denna rätt. De villkoren är bl.a. att forskningen stöds av en central arbetstagarorganisation. Initiativet till denna forskning kan självfallet tas av den lokala fackklubben. Det betraktar jag inte som något förmynderskap.

Men också då skall den centrala arbetstagarorganisationen ställa sig bakom projektet. Arbetsrättskommitténs förslag är nu ute på remiss och regeringsförslag kommer alltså till riksdagen för behandling. Utskottsmajoriteten anser det därför inte finnas någon anledning för riksdagen att i dagens läge 59 ta initiativ i denna fråga och inte heller när det gäller de krav som framförts i motionen 228. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr6 i dess helhet.
Herr talman! Bara några korta kommentarer. Vad först angår frågan om huruvida politisk verksamhet skall få förekomma i den fackliga organisationen eller inte så var det förtroendemannalagen som stipulerade att man inte skulle få ägna sig åt politisk verksamhet, när man utnyttjade förtroendemannalagens bestämmelser. Då är det helt felaktigt att säga att vi behöver lagstifta om att ha politisk verksamhet i den fackliga organisationen. I stället är det ju då fråga om att ta bort ett förbud som redan finns. Då blir ju politiska frågor inblandade i den fackliga organisationens verksamhet. Det är svårt att skilja på facklig och politisk verksamhet, och det förbud som nu finns skall förhindra att skadeståndsregeln blir aktuell i vissa fall. Arbetsköparen kan trycka på den fackliga organisationen och säga t.ex. att den fråga som ni här har aktualiserat är sannerligen inte något som direkt berörts mellan oss två parter. Där har alltså faktiskt lagstiftningen bestämt att den politiska verksamheten skall hållas utanför. Vad sedan gäller forskningen på arbetsplatserna är jag också litet fundersam, när man så helhjärtat säger att det är den centrala fackliga organisationen som godkänner vilken forskning som skall bedrivas. Jag tycker att det skall vara en grundläggande demokratisk rättighet att kunna forska om förhållandena på våra arbetsplatser. Det måste vara utgångspunkten. Men här vill tydligen en centerpartist centralisera den fackliga verksamheten ännu mer, i stället för att uppmuntra till en decentraliserad verksamhet på alla håll så att man kan bestämma om sina egna projekt. Då kan det ju bli ett alldeles speciellt problem vad man kan eller inte kan få godkänt av den centrala fackliga organisationen. Det är en infallsvinkel som vi anser vara helt felaktig. Det finns liksom inget behov av att förhindra forskningen där genom att säga att en central facklig organisation skall lämna sitt godkännande. Därför anser vi att det förslag som den nya arbetsrättskommittén har lagt inte är till fyllest.
Herr talman! Beträffande frågan om forskningen på arbetsplatserna är jag övertygad om att, om det framförs berättigade krav från de lokala fackliga klubbarna, så kommer också de centrala arbetstagarorganisationerna att ställa sig bakom de kraven. Och om enskilda forskare anser det nödvändigt att forska på en viss arbetsplats, så är jag övertygad om att man även då kommer att få gehör för ett sådant krav och att den centrala arbetstagarorganisationen ställer sig bakom det kravet. Jag kan inte uppfatta detta som något förmynderskap, om man tänker sig den ordningen. Men, som sagt, de här frågorna skall remissbehandlas och de återkommer så småningom på ett eller annat sätt till riksdagen för - Nr 33 den tidigare behandlats i samband med att riksdagen fattade beslut om I medbestämmandelagen. Även vid det tillfället fanns det delade meningar = Facklig förtroende i riksdagen, och de kvarstår fortfarande. De fackliga organisationerna mans ställning på har onekligen i dag genom medbestämmandelagen möjligheter att teckna = arbetsplatsen, som f. n. pågår mellan arbetsmarknadens parter kan tänkas att även den politiska verksamheten är med. Jag tror att det finns förutsättningar för att lösa även den här biten. Jag håller med Lars-Ove Hagberg om att det i många fall kan vara svårt att göra gränsdragning mellan facklig och politisk verksamhet, men genom en sådan här lösning är jag över tygad om att man kommer till rätta med de problemen.
Herr talman! Frågan om vad som är berättigade forskningsobjekt på arbetsplatsen har ju den nya arbetsrättskommittén överlämnat för avgörande till den centrala fackliga organisationen. Det skall inte råda några delade meningar mellan lokal och central organisation i det här fallet. Men om det gör det har faktiskt lagförslaget lagt ansvaret på den centrala organisationen. Jag tycker att det är en begränsning i utbudet att få forska på arbetsplatserna och det är väldigt olyckligt.

Herr talman! Vi hade här i kammaren för ungefär 14 dagar sedan en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern om hans direktiv till utredningen om anställningsskyddslagstiftningen. Jag poängterade då — och jag vill gärna göra det nu också — att vi socialdemokrater i och för sig inte är emot att man noga följer de här lagarna och gör en översyn av dem. Tvärtom är det ju så att vi själva har bedrivit ett sådant översynsarbete och även gjort förändringar i de här lagarna. Men det vi vänder oss emot är den del av utredningen som öppnar möjligheter för en förändring av lagens regler om avtal om anställning för viss tid och om avtalens tillämpning. Låt mig erinra om de bestämmelser som gäller. Enligt lagen kan avtal om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete träffas om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsuppgifternas speciella art. Dessutom får avtal om anställning för viss tid träffas om det gäller praktikarbete eller vikariat. Själva lagtexten innehåller ingenting om provanställning. Däremot kan parterna på arbetsmarknaden själva avtala om provanställning. Vi vet också att avtal om praktikarbete och provanställning har träffats för en stor del av arbetsmarknaden. Men Gunnar Oskarson och andra moderater är inte nöjda med detta. Vad är det då som de egentligen vill med sin motion 1976/77:542? Vad som sägs i motionen är egentligen ingenting annat än att man vill luckra upp de anställdas skydd mot godtyckliga uppsägningar. Det är enligt lagen helt klart att uppsägningar får ske om det finns saklig grund för dem. Men moderatmotionen föreslår att alla som är under 25 år och människor som oavsett ålder har deltagit i arbetsmarknadsutbildning skall ha, som det så vackert heter, möjlighet till ett års praktikarbete. Vad betyder detta?

Det betyder vidare att kvinnan, som länge har arbetat inom tekoindustrin men som fått lämna det jobbet av skäl som vi alla känner till och som omskolats till ett annat yrke, under ytterligare en lång tid skall förmenas rätten till anställningstrygghet. Det finns många sådana kvinnor i Sverige. Vad de behöver är framför allt trygghet i anställningen. De vet mer än många andra vad den ständiga oron för att mista jobbet betyder. De människor som är under 25 år skall enligt moderatmotionen varje gång de vill byta arbete börja med ett års praktiktid. majoriteten, om det är detta utskottet menar när utskottet säger i sitt — Nr 33 betänkande att vi skall ha en rörlighet på arbetsmarknaden som är önsk Onsdagen den värd från samhällets sida. Jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern. 23 november 1977 Men jag fick inget svar. Jag kanske kan få ett svar i dag, för det här = är en mycket viktig fråga. Anställningsskydd, Herr talman! Vi löser inte ungdomarnas problem genom att minska — m.m. anställningstryggheten.

Det är en mängd konkreta förslag som skulle kunna bidra till att hjälpa de ungdomar som i dag är arbetslösa, och de är många - 40 000. De blir inte hjälpta av de förslag som har förts fram i moderatmotionen. Enligt Per Ahlmarks utredningsdirektiv skall frågan om lagens möjligheter till avtal om anställning för viss tid och avtalens tillämpning utredas skyndsamt. Och visst kan detta gå mycket fort. Avskriv omedelbart tanken på en uppluckring av den trygghet som lagen nu ger! Utskottsmajoriteten kunde ha bidragit till detta — men jag kan medge att det kanske var svårt för de borgerliga ledamöterna i utskottet efter den fadäs som arbetsmarknadsministern har begått när han i sina direktiv hänvisat till denna och en annan moderatmotion innan de ens blivit behandlade i utskottet och av riksdagens kammare. De borgerliga ledamöterna blev här ställda inför ett fait accompli av sin egen regering! Herr talman! Jag vill också säga några ord om de långtidssjukas anställningsskydd. Ärendet har tidigare varit uppe i riksdagen, det har behandlats av utskottet och frågor har ställts i riksdagen. Under den tid då jag var med i regeringen lovade jag att vi skulle vidta åtgärder för att försöka lösa dessa problem. Här behövs det inget långt utredningsarbete, men här har Per Ahlmark i sina direktiv inte talat om någon skyndsamhet. I utskottet säger man att den här frågan i och för sig kan utredas snabbt, om det är lämpligt med hänsyn till utredningens övriga arbete. Vi däremot tycker det är självklart att det äntligen blir en lösning, och vi kräver i reservationen att förslag läggs fram under våren 1978. Herr talman! Lars Ulander, Bernt Nilsson och Sune Johansson kommer att vidareutveckla de här synpunkterna — synpunkter på utskottets skrivning och på vår reservation. Jag vill, herr talman, till sist bara yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen till utskottets betänkande.

Herr talman! Vid sin behandling av vpk-motionen 891 konstaterar arbetsmarknadsutskottet att de krav som förs fram i motionen tidigare har ställts av vpk med hänvisning till tidigare riksdagsbehandling av frågor där dessa krav blivit bortröstade. Med utgångspunkt i detta föreslår 65 utskottet att samtliga vpk-krav på förbättringar i lagen om anställningsskydd även nu bör avslås. Jag skall bara i korthet redogöra för de yrkanden på förbättringar i lagen om anställningsskydd som förs fram i motionen. Det är nämligen en mycket knapp och till stora delar också ofullständig redovisning som utskottet presenterar i sitt utlåtande. ”Lagens syfte är att förbättra skyddet för bestående anställningar för i princip alla kategorier arbetstagare.” Vad skall då inrymmas i denna inriktning? Och vad menas med bestående anställningar? Vpk reste från början krav på att lagen åtminstone skulle omsluta alla som är i arbete med de undantag som anges i de tre första punkterna i 15.

De som har hänvisats till skyddade verkstäder på grund av handikapp och annan utslagning från den öppna marknaden kan inte påräkna någon annan anställning. Det finns också anläggningsarbetare som automatiskt faller utanför lagen genom att de hänvisas till arbeten som utförs i AMS regi. Vi har ju ett exempel på detta i vår motion. Sammanlagt är det tiotusentals arbetare som på grund av undantagen i 13 punkt 4 ställts utanför lagen. Denna skara kommer säkerligen att växa, eftersom vi också i fortsättningen får räkna med ökad omfattning av beredskapsarbete-arkivarbete och allt fler utslagna som hänvisas till arbete genom arbetsvården. Vpk-kravet att punkten 4 i I § skall utgå har i dag större aktualitet än när det restes första gången 1973. I 5§ föreslår vpk en ändring i lagtexten som innebär att avtal om anställning för viss tid, viss säsong eller visst arbete endast får träffas om avtalet underställts arbetsmarknadsstyrelsen för godkännande — detta för att förhindra att lagskyddet förhandlas bort. Ett typexempel på sådana avtal där anställningsskyddet har förhandlats bort för betydande arbetarkategorier är Svenska transportarbetareförbundets avtal beträffande extra stuveriarbetare. I den uppgörelsen har skrivits in att ”hittillsvarande praxis skall gälla”. Det betyder att alla extra stuveriarbetare, även om de har arbetat i hamnen i 15 år, är anställda per timme eller per dag — eller per fartyg om man så vill. För denna arbetarkategori gäller ingen anställningstrygghet. Tryggheten för dem är precis densamma som på 1940-talet, dvs. finns det jobb i tre timmar så är anställningen tre timmar, och finns det jobb i två dagar så är anställningen två dagar. Jag är säker på att därest ett sådant avtal skulle ha underställts arbetsmarknadsstyrelsen för godkännande, så hade det inte blivit något avtal. Vi är övertygade om att möjligheten till avtal utan övervakning av arbetsmark nadsmyndighet kommer att missbrukas av arbetsköpare i vissa branscher. — Nr 33 Vi har ansett arbetsmarknadsstyrelsen lämplig som tillsynsmyndighet Onsdagen den med rätt att underkänna uppgörelser av det slag som jag här har beskrivit. 23 november 1977 Beträffande vpk:s förslag till ändringar i 10 och 20 5§ så innebär det I att facklig organisation alltid skall underrättas om uppsägning resp. av — Anställningsskydd, sked för att kunna ingripa i tid. Det förekommer inte sällan att en arbetare — m.m. kallas upp och får meddelande om avsked eller uppsägning och därvid övertalas att inte kontakta fackföreningen. Det är inte alla gånger det föreligger saklig grund för åtgärder av det slaget. Arbetsköparen söker då undgå förhandling och eventuell rättslig prövning av ärendet. Det är alltså ett väl underbyggt krav att facket alltid får vetskap om när någon sägs upp eller avskedas. När det gäller uppsägningsreglerna i 11 § anser vpk att dessa fått en felaktig utformning, som i första hand diskriminerar yngre arbetare. Vi kräver att uppsägningstiden skall vara lika för alla, dvs. sex månader, och att avtal inte får träffas om annat än längre uppsägningstid än sex månader. Här finns också en hel flora av uppgörelser som omsluter uppsägningstider från en vecka till fjorton dagar, en halvering av den lagstadgade uppsägningstiden, och även anställningar för viss tid där det inte gäller någon uppsägning alls. Det är på intet sätt tillfredsställande. Vi anser heller inte att det skall finnas möjlighet att från uppsägningslönen göra avdrag för förtjänst i annat arbete eller för förtjänst som den uppsagde kunde ha förvärvat i annan anställning som han skäligen bort godta. Stadgar lagen uppsägningslön, så skall sådan enligt vår mening utgå också under den gällande uppsägningstiden. Därför bör 13 § i lagen om anställningsskydd utmönstras helt. Vårt förslag till ändring av 21 § innebär att permitteringslön skall utgå omedelbart till den som blir permitterad, dvs. från första permitteringsdagen. Den bestämmelse som nu finns att man skall ha varit permitterad endera 14 dagar i en följd eller 30 dagar sammanlagt under samma kalenderår gör det möjligt att framtvinga införandet av korttidsvecka, exempelvis 30 veckor med fyra arbetsdagar i veckan under ett kalenderår. Bestämmelsen ger också möjlighet till s.k. långhelgspermitteringar utan att arbetsköparna betalar någon del av ersättningen under permitteringen. Det blir i stället samhället och lönarbetarna själva som genom arbetslöshetskassorna får stå för försörjningen vid sådana permitteringar. Ett slopande av dessa regler skulle stoppa många okynnespermitteringar. Många varsel om permitteringar skulle säkert utebli. Det här är krav som både LO och stora fackförbund rest. Vi ställer oss helt bakom dessa krav och anser att den här frågan inte på något sätt behöver utredas vidare. Denna paragraf har missbrukats så till den milda grad av arbetsköparna att det är en absolut nödvändighet att den med det snaraste ändras så som vpk föreslagit. Det senaste flagranta fallet är en Metallklubb i Trollhättan, som tvingats in på resonemanget att införa korttidsvecka i stället för att företaget skulle permittera ett 30-tal arbetare. I ”solidaritetens” namn accepterades kort 67 tidsvecka och en kraftig löneförsämring för alla på arbetsplatsen. På centralt håll — inom Metall — har man förkastat åtgärden och menar att införandet av korttidsvecka är att dela på fattigdomen och att det inte är den rätta vägen. Att de borgerliga, som har majoritet i utskottet, avstyrker ett sådant krav är inte att förundra sig över, men att samtliga socialdemokratiska ledamöter också ställt sig bakom avslagsyrkandet är mera oförklarligt och oförståeligt. Från det hållet brukar man ju ställa sig bakom krav som kommer från den samlade fackliga rörelsen, dvs. om kraven inte är för radikala och för långtgående. Jag skall dock ge alla som vill möjlighet att rösta för en omedelbar ändring av 215. Jag yrkar att det ändringsförslag som vpk framställt beträffande 21 3 i lagen om anställningsskydd och som återfinns på s. 4 i utskottsbetänkandet ställs under särskild proposition. Jag yrkar också att den föreslagna ändringen träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 1978. Yrkandet om ändring av 323 går ut på att också ge andra fackliga organisationer överläggningsrätt i frågor som berör eller kan komma att beröra medlem i organisationen.

Det finns ju en hel del av lagens bestämmelser som är förhandlingsbara och av intresse också för andra fackliga organisationer än de som har kollektivavtal. Vpk har också ansett att det är nödvändigt att föreslå ändringar i 38 och 39 §§, som reglerar påföljder för brott mot lagen. De skadestånd som utdöms har i många fall varit så låga, att man måste betrakta dem som rent symboliska. Enligt vår mening bör ett skadestånd för brott mot lagen vara av den storleksordningen att det är avskräckande, med andra ord, som vår nuvarande statsminister sade när vi antog lagen om medbestämmande, att ”det skall svida i skinnet om man bryter mot lagen”. Det bör det också göra på arbetsköparna, om de bryter mot lagen. Att betala skadestånd på 1000 kr. till fackföreningen för att man har underlåtit att varsla om uppsägning är inte något som helst avskräckande och alldeles otillfredsställande. Vpk föreslår då att man i lagtexten för in ett minsta skadeståndsbelopp på 10 000 kr. för varje brott mot lagen. Vi har dessutom ansett att sista stycket i 39 § helt bör utgå. Det är ytterligare en bestämmelse som diskriminerar särskilt ungdomen. Att avskeda en ung arbetare med relativt kort anställning blir så billigt för arbetsköparna, att det inte ens förorsakar ett övervägande enligt nu gällande regler. De bestämmelser som nu finns är sådana att skadeståndet inte får överstiga det antal månadslöner som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader. Det gäller alltså när arbetsköparen vägrar att följa domstols beslut att uppsägning eller avsked inte haft saklig grund. Sanktionerna för ett felaktigt avskedande eller en felaktig uppsägning bör enligt vår mening vara lika oavsett ålder eller anställningstid. Som det — Nr 33 nu är kan en ungdom som varit anställd i exempelvis fyra månader endast få skadestånd med fyra månadslöner, medan ett liknande avskedande av en äldre arbetskamrat kan kosta tre årslöner i skadestånd. Begräns= sn ningen till antalet påbörjade anställningsmånader är helt felaktig och bör — Anställningsskydd, därför utmönstras helt och hållet.

Herr talman! De arbetsrättsliga frågorna har under senare år tilldragit sig ett stort intresse både här i riksdagen och i den allmänna debatten och naturligtvis ute på arbetsplatserna. Det är ett område där motstående intressen bryts mot varandra och ofta gör debatten inflammerad och känsloladdad. Det är också en juridiskt-tekniskt svår debatt där det är lätt att medvetet eller omedvetet missförstå och misstänkliggöra varandras avsikter. Det arbetsrättsliga reformarbetet har utvecklats relativt snabbt under senare år. Flera centrala lagar har tillkommit, många förändringar i dessa lagar har också redan beslutats. Även i fortsättningen kommer vi att behöva justera och komplettera denna lagstiftning. Jag tror därför att vi måste se med en viss kyla och distans på dessa frågor så att vi lyckas göra de från saklig synpunkt riktiga avvägningarna. En första förutsättning är då att vi kan komma överens om att låta de erfarenheter som görs ligga till grund för återkommande översynsarbeten. Därför noterar jag med intresse och tacksamhet vad Anna-Greta Leijon sade i inledningen på sitt anförande här i dag. Det visar att vi på denna punkt har samma uppfattning. Den inställningen hade också riksdagen 1973 när lagen om anställningsskydd togs. Dåvarande inrikesutskottet uttalade i det betänkande som låg till grund för riksdagsbeslutet: ”Utskottet delar uppfattningen att det är angeläget att man med uppmärksamhet följer konsekvenserna av den föreslagna lagstift — Nr 33 ningen. —-—-— Sedan en tid gått och man fått erfarenhet av verkningarna Onsdagen den av lagstiftningen kan det finnas skäl att pröva om lagarna bör effek 23 november 1977 tiviseras i något hänseende.” Setter Liknande uttalanden har också gjorts senare. Jag kan exempelvis hän = Anställningsskydd, visa till inrikesutskottets betänkande 1975/76:17, avgivet så sent som m.m. i november 1975. Det har förutsatts att arbetsmarknadsdepartementet samlar in erfarenheterna och aktualiserar förändringar när man finner tiden lämplig. Lagen om anställningsskydd har nu varit i tillämpning i snart tre och ett halvt år och föregångaren, äldrelagen, har faktiskt sex och ett halvt år på nacken. Under den tiden har flera frågor i lagen tagits upp till diskussion. Motioner med förslag i olika riktningar har väckts här i riksdagen och framställningar från arbetsmarknadens parter har ingivits till arbetsmarknadsdepartementet. Detta sammantaget har motiverat att arbetsmarknadsminister Ahlmark beslutat tillsätta en kommitté med uppgift att göra en översyn av anställningsskyddslagen. Det är ett konsekvent handlande, och det finns inget upphetsande i det. Det är därför något överraskande att oppositionen, i varje fall tidvis, blåser i stridsluren i det här sammanhanget. Nå, säger kanske någon, titta på direktiven, så får du se. Låt oss göra det! Arbetsmarknadsministern startar med att säga: ”Lagen om anställningsskydd utgör en viktig länk i reformarbetet på arbetsrättens område. Sedan lagen trädde i kraft den 1 juli 1974 har den —- tillsammans med kraftfulla insatser inom arbetsmarknadspolitiken — bidragit till att hålla nere antalet uppsägningar och permitteringar under den senaste lågkonjunkturen. Flera domar i arbetsdomstolen vittnar också om lagens betydelse som skydd mot obefogade uppsägningar eller avskedanden. De anställdas befogade krav på trygghet i anställningen ifrågasätts inte i dag i det svenska samhället.” Arbetsmarknadsministern redovisar således en klart positiv hållning till lagen som sådan. Den tvivlande frågaren kan då fortsätta: Men hur är det då med de konkreta utredningsuppdragen? Hur har de formulerats? Hur har det blivit med exempelvis de omdiskuterade provanställningarna? I direktiven uppmanas kommittén att titta på den sistnämnda frågan. När frågan kartlagts och analyserats är det tid för kommittén att dra slutsatserna.

Med detta citat tycker jag att jag har besvarat också Anna-Greta Leijons fråga för en stund sedan, om syftet med utredningsarbetet på den här punkten. Citatet anger klart utgångspunkten för kommitténs arbete i 7 den här frågan, och det finns enligt min mening inte något att invända emot den uppläggningen. Om vi med bevarad trygghet för de redan anställda kan underlätta för ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden, skall naturligtvis de möjligheterna prövas. Herr talman! När nu arbetsmarknadsutskottet med anledning av sju motioner som berör lagen om anställningsskydd har diskuterat de här frågorna, är det inte överraskande att utskottet har slutit upp bakom arbetsmarknadsministern och de direktiv han lämnat till utredningsarbetet. Det är helt följdriktigt i förhållande till vad som sades från utskottet 1973 och vad som sades från ett helt enigt utskott så sent som den 25 november 1975. Det är mer överraskande att den socialdemokratiska oppositionen intar en annan hållning i frågan i dag. Utskottsmajoriteten har liksom arbetsmarknadsministern en positiv grundinställning till lagen om anställningsskydd.

Utskottet markerar särskilt några frågor som skall prövas i den beslutade kommittén. Dit hör utformningen av anställningsskyddet för vissa långtidssjuka. Det är ett yrkande som också återfinns i den socialdemokratiska partimotionen. Nu vill inte socialdemokraterna låta utredningen förbereda denna fråga, utan begär förslag direkt till riksdagen från regeringen. Vi menar att det är rimligt att utredningen får uppdraget, och vi påpekar att arbetet skall ske snabbt. I sammanhanget bör också noteras att det här motionsförslaget behandlats tidigare, och att den dåvarande socialdemokratiska regeringen inte gjorde något åt saken. Men nu skall som sagt frågan snabbutredas. Vpk hari sin partimotion en lång rad ändringsförslag, som herr Hallgren utförligt har redovisat i sitt anförande. Också dessa vill man få genomförda omedelbart. Som herr Hallgren påpekar är det inte några nyheter, utan vpk har motionerat om i stort sett samma frågor alltsedan 1973 då lagen togs. Förslagen har alltid tillbakavisats av riksdagen. Mot bakgrund av att lagen nu skall ses över och utredningsarbetet just skall starta är det naturligtvis helt omotiverat att göra några punktjusteringar i förväg. Därtill kommer att det finns sakligt tunga invändningar mot så gott som alla vpk-förslagen. Får jag bara som ett exempel hänvisa till den direkta fråga som Karl Hallgren ställde till mig om arkivarbetare som hade lång tjänstgöring bakom sig. Jag vill för det första fästa Karl Hallgrens uppmärksamhet på att den frågan liksom musikerhjälpen ligger hos sysselsättningsutredningen och att därför hela frågekomplexet är under prövning. För det andra vill jag påpeka att anledningen till att beredskapsarbetare och arkivarbetare inte går in under lagen om anställningsskydd är att avsikten är att sådana arbetare skall överföras till öppna marknaden. Arkivarbetare som ej lyckas få anställning på den öppna marknaden får efter en tid — Nr 33 personliga tjänster och omfattas då av lagen om anställningsskydd. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka avslag på vpk-motionen. En fråga som kanske ligger litet i utkanten av det som den här över = synsutredningen har att syssla med tas upp i Per Gahrtons motion an — Anställningsskydd, gående anställningsskyddet för ålderspensionärer. Med den arbetsbrist — m.m. vi upplever f. n. visar det sig vara svårt för de personer som så vill att pensionera sig senare än vid 65 års ålder. Den rörlighet i pensionssystemet som riksdagen har beslutat om visar sig således svår att realisera vad gäller denna senareläggning av pensioneringen. Per Gahrton ifrågasätter nu om inte alla arbetstagare bör tillförsäkras lagfäst anställningsskydd till fyllda 70 år och rätt att kvarstå i arbetet till samma ålder. Vi tycker i utskottet — och där är vi eniga — att denna fråga bör undersökas i lämpligt sammanhang, och vi vill att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Prövningen kan mycket väl ske i den nu diskuterade kommittén. Så ytterligare några ord om effekterna av lagen om anställningsskydd för nytillträdande på arbetsmarknaden. Bakgrunden är väl känd. Den s.k. Åmanutredningen innebar att det skulle finnas vissa möjligheter att anställa en arbetssökande på prov för begränsad tid. I propositionen från 1973 står det också klart: ”——— det är en synpunkt som utan tvekan har visst fog för sig. Kanske särskilt när det gäller ungdom men också i fråga om annan arbetskraft, t.ex. handikappade och äldre, finns det utan tvivel behov av att genom provanställning få klarhet om den arbetssökande kan klara de med anställningen förenade arbetsuppgifterna utan att arbetsgivaren under prövotiden blir bunden av långa uppsägningstider.” Det var vad den socialdemokratiska regeringen skrev 1973. Nu valde den förre arbetsmarknadsministern en annan väg, nämligen att de avtalsslutande parterna skulle träffa kollektivavtal om sådana här anställningsformer. Utskott och riksdag godtog denna lösning men med den notering som jag tidigare har hänvisat till om uppföljning och eventuell omprövning. Utvecklingen har bekräftat att det finns behov av möjligheter till provanställning. Det visar bl.a. det antal kollektivavtal som har slutits efter lagens tillkomst. Svagheten med dessa avtal är, som utskottet påpekar, att betydliga delar av arbetsmarknaden inte omfattas av kollektivavtal och därmed utesluts från möjligheten till provanställningar. Det gäller främst företag med ett fåtal anställda, och de företag som på så sätt ställs vid sidan är inte så få. Uppgifterna varierar mellan 80 000 och 100 000 arbetsplatser. Att helt utesluta denna sektor från möjligheten till provanställning kan inte vara riktigt. Utskottet påpekar vidare att erfarenheterna visar att det finns behov att på olika sätt stimulera företagen att anställa ungdomar för att ge dem arbetslivserfarenhet. Genom att i mars 1975 införa ett system med enskilt beredskapsarbete hos företag och organisationer fick man dels en ekonomisk stimulans, dels den effekten att arbetsgivaren inte blev 13 bunden att ge vederbörande fast anställning efter beredskapsarbetets slut. Lagen om anställningsskydd är ju inte tillämplig på personer som är sysselsatta i beredskapsarbete. Den tidigare socialdemokratiska regeringen visade med den åtgärden att den var öppen för olika lösningar för att möjliggöra provanställning. Låt oss nu titta på hur åtgärder av den typen har slagit och undersöka om man kan gå vidare, kanske exempelvis genom utvidgning av lagen om anställningsfrämjande åtgärder. Denna lag har socialdemokraterna ej behandlat i sin reservation. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 8 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Låt mig bara kort säga beträffande de långtidssjukas situation, som Sune Johansson sedan kommer att tala mer om, att vi inom departementets ram bedrev ett översynsarbete kring dessa problem, varvid kontakter togs med parterna. Det var inte som Rolf Wirtén sade, att vi struntade i denna fråga. Det dröjde länge innan den borgerliga regeringen tog upp frågan, men låt oss nu få ett förslag nästa vår. Låt inte frågan utredas ytterligare. Rolf Wirtén går egentligen som katten kring het gröt runt de problem som vi har tagit upp nu och i tidigare interpellationsdebatter. Han talade om grunden för en översyn och sade bl.a. att man skall se på den omdiskuterade provanställningen. Men vilka har diskuterat den? Jo, i första hand olika arbetsgivarorganisationer och sedan moderata samlingspartiet. Moderaternas synpunkter går helt i linje med det arbetsgivarintresse som finns. Jag vill erinra om den resolution som SAF-stämman antog för inte så länge sedan, där man klart uttalade att Åmanlagarna måste förändras för att möjliggöra nyanställningar. Man vill rucka på begreppet saklig grund. Man har i dag en möjlighet enligt lagstiftningen att säga upp människor om det finns en verklig saklig grund, och det finns ingen anledning att gå ifrån den principen. Det gäller nu inte bara dessa två motioner. Även den moderate partiledaren har varit inne på att han inte längre vill ha kvar den trygghet som arbetstagarna i dag har. Han säger att det är fel på denna lag. Det finns i stort sett inga möjligheter att avskeda en person. Provanställning, utvidgade möjligheter till praktikarbete och andra former av visstidsanställning är krav som har framförts från arbetsgivarintressena. LO och TCO vill slå vakt om de regler vi har i dag. De vill inte ha någon översyn av trygghetslagstiftningen på den här punkten. Låt mig sedan fråga Rolf Wirtén vad man från utskottets sida menar när man kommer till klämmen i texten om de här motionerna: ”Med hänsyn till att de frågor som har tagits upp i motionerna ingår i den nya kommitténs uppdrag saknas anledning att föreslå någon åtgärd på grund av desamma.” Vad skulle utskottet ha föreslagit för åtgärd, om den här utredningen inte kommit till? Hade utskottsmajoriteten då för Nr 33 reslagit att alla de som är under 25 år skall ha en praktiktid på tolv månader varje gång de börjar ett nytt jobb? Hade man då kommit med förslaget att alla de, oavsett ålder, som har gått igenom arbetsmarknads= = utbildning också skall ha en sådan praktiktid? Vad är det man egentligen — Anställningsskydd, menar med den här skrivningen?

Herr talman! Jag skall också knyta an till utredningen. Den har ju inte kommit till för att förbättra lagen om anställningsskydd, från arbetarsynpunkt sett. Det är snarare så att utredningen är ett resultat av de krav som framfördes i verkligt reaktionär yra på den ökända SAF kongressen. Efter denna kongress skyndade herr Ahlmark arbetsköparna till mötes och skulle snabbutreda. Vad var det man skulle snabbutreda? Jo, i första hand just det som moderaterna motionerar om, nämligen en försämring av 5 §, innebärande provanställningar eller praktikanställningar upp till ett års tid. Som vi har uppfattat det skall utredningen inhämta erfarenheter. Rolf Wirtén sade att arbetsdomstolen har avkunnat flera domar som har gått arbetarna till mötes, men LO-juristerna har redovisat i ett flertal facktidningar raka motsatsen. De är förvånade över domstolens ställningstagande när det gäller avskedande i fall där man inte alls hade tänkt sig en sådan utgång. Jag vill inte instämma i att det breda register som finns för åberopande av saklig grund vid uppsägning kan vara någonting att stå efter, utan det måste reduceras väsentligt. Jag ställde en fråga till Rolf Wirtén, om en arkivarbetare som haft en anställning i 15 år är att betrakta som bestående anställd. Rolf Wirtén svarade att den frågan håller på att utredas vad beträffar arkivarbetare och musikerhjälp. Det var ett svar som man måste betrakta som goddag yxskaft, ingenting annat.
Herr talman! Nej, det var det inte alls, Karl Hallgren. Det var en redovisning av att den här frågan är under omprövning. Jag redovisade också varför man har behandlat arkivarbete och beredskapsarbete på det sätt som skett i nu gällande lag. Jag har verkligen redovisat utskottets syn på den fråga som Karl Hallgren har ställt. Låt mig också på en gång dementera påståendet att arbetsmarknadsministern skyndade ut med utredningsdirektiven efter SAF-kongressen. Jag trodde att Karl Hallgren hade läst protokollet från den mycket omfattande interpellationsdebatt som ägde rum här i kammaren för bara en dryg vecka sedan, då arbetsmarknadsminister Ahlmark precis förklarade tidsföljden. Han nämnde bl.a. att LO och TCO fick direktiven 75 till granskning ett par veckor före SAF-kongressen och att man under en längre tid hade förberett den här frågan. Det har inget samband med SAF-kongressen, Karl Hallgren. Låt oss en gång för alla sålla bort det argumentet ur denna debatt. Det är ett felaktigt argument, hur många gånger det än upprepas. Sedan vill jag säga till Anna-Greta Leijon att jag inte alls har gått som katten kring het gröt — eller hur det nu var hon formulerade sig. Jag har i stället frågat vad som skall gälla för den här utredningskommittén när det gäller provanställning. Och då försökte Anna-Greta Leijon gång på gång göra gällande att det är formuleringar som hon kan finna i olika debattartiklar, i motioner och i andra framställningar. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ett f.d. statsråd tar upp det som direktiv för utredningsarbetet. Vad som gäller måste naturligtvis vara direktiven från det ansvariga statsrådet, och dem har jag citerat tidigare. Och Anna Greta Leijon vet mycket väl att där finns det en helt annan syn än den hon försökte göra gällande på vad som skall vara rådande i det fortsatta utredningsarbetet. I direktiven finns en klart positiv hållning till anställningstryggheten. Uttalanden av samma slag finns av arbetsmarknadsministern och av utskottsmajoriteten. Kan vi inte vara överens om den saken? Vidare frågade Anna-Greta Leijon vad som hade hänt om vi inte hade skrivit som vi gjort i klämmen, alltså att ingen åtgärd vidtas med anledning av moderatmotionerna. Ja, hittills har motioner av det här slaget behandlats i inrikesutskottet och i arbetsmarknadsutskottet, varvid utskottet sagt att vi behöver mera erfarenheter, innan beslut tas om att göra en översyn av lagen. Nu har man på departementet fått in så pass många framställningar, så många frågor har väckts kring lagens verkningar att man bedömt det vara lämpligt att göra en översyn. Därför tillsätts nu den här utredningen. Såvitt jag kan förstå är detta ett helt konsekvent handlande.
Herr talman! Rolf Wirtén sade att dessa direktiv gavs långt före SAF kongressen, och det är ju möjligt. Men här är det fråga om ett tillmötesgående av moderata krav, och jag föreställer mig att moderaterna är det parti som främst företräder storfinansen i denna kammare, närmast följt av folkpartiet och centern. Redan 1973 hade moderata samlingspartiet ett motionsyrkande med exakt samma lydelse som nu, och det upprepades sedan på olika företagsledarsammankomster. Det är ett tillmötesgående av just de krav som i dag reses från storfinansen. Det kan väl Rolf Wirtén inte sålla bort. De kraven har ni nu ställt er helt bakom. Och att Per Ahlmark sedan har skyndat till och velat göra en insats för storfinansen står väl också utom allt tvivel!
Herr talman! Rolf Wirtén tog upp den fråga som jag ställde om vad som skulle ha hänt ifall vi inte hade haft denna utredning. Och Rolf Wirtén svarade att utskottet skulle ha skrivit så som det gjort förut. Men vad är det som hänt i utskottet, när man tidigare behandlat den här typen av motioner — för det är ju inte första gången som vi har moderatmotioner med detta innehåll? Jo, vi kan se följande utveckling. Första gången som denna fråga kom upp var moderaterna ensamma om att rösta för förslaget. Utskottsmajoriteten avstyrkte motionen. Andra gången den kom upp hade moderaterna lyckats få med sig centerpartisterna, men fortfarande var utskottsmajoritetens avslagsyrkande det utslagsgivande, och där stod folkpartiet på samma linje som socialdemokraterna. Men vad är det som hänt nu? Jo, nu har folkpartiet förenat sig med moderaterna och centerpartisterna. Och här finns inget avslagsyrkande på de krav som Gunnar Oskarson fört fram i sin motion, att man skulle förändra anställningstrygghetslagen, så att människor under 25 år skall tvingas vara anställda under ett år utan någon trygghet mot uppsägning på osaklig grund samt att detta skall gälla också för människor som har gått i arbetsmarknadsutbildning. Jag tycker att Rolf Wirtén inte skall glömma den här utvecklingen. Dessutom kan man tillägga att — det sade jag också i interpellationsdebatten — det är ganska anmärkningsvärt att arbetsmarknadsministern hänvisar till den här motionen innan den är behandlad av riksdagen. Om man i utredningsdirektiv eller i ett utskottsbetänkande hänvisar till en motion, så måste man väl mena någonting med det. Det kan väl ändå inte vara vår uppgift som politiker att bara läsa igenom handlingarna, utan vår uppgift måste vara att bedöma och granska det sakliga innehållet i dem. Herr Wirtén sade inledningsvis att vi måste se på de här frågorna med kyla och distans. Jag kan inte göra det. Jag vet hur många människor som har upplevt oron för att mista jobbet, som varit rädda för att de skulle bli uppsagda från sitt arbete utan saklig grund. Vi har kommit ifrån den situationen med den här lagstiftningen. Låt oss inte gå tillbaka till den tiden igen!
Herr talman! När det gäller det sista Anna-Greta Leijon sade är vi fullständigt eniga. Tryggheten i jobben värnar utskottsmajoriteten om i lika hög grad som Anna-Greta Leijon gör. På den punkten skiljer vi oss alltså inte åt. Vad frågan gäller är om vi kan göra systemet mera flexibelt, så att de nyinträdande på arbetsmarknaden i en sitaution då det råder brist på jobb får större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Visar det sig vara svårt eller rent av omöjligt, så kommer naturligtvis också det att redovisas. Men vad är det som gör att socialdemokraterna inte vill vara med om att pröva de möjligheterna? För mig framstår det som en självklarhet om man vill bereda ungdomar, äldre och handikappade ökade chanser att vinna inträde på arbetsmarknaden. Med anledning av Anna-Greta Leijons påståenden om partiernas förändrade inställning till lagen om anställningsskydd vill jag påminna om vad socialdemokraterna var med om att skriva i inrikesutskottets betänkande i november 1975. Det gäller således utskottets vice ordförande Bengt Fagerlund och alla övriga socialdemokrater i utskottet. Där hette det: ”Om det, sedan ytterligare erfarenheter vunnits, anses lämpligt med en mera allmän utvärdering av lagstiftningens verkningar förutsätter utskottet att den frågan aktualiseras i anslutning till gruppens arbete” — alltså den grupp som sitter i departementet och tar emot alla synpunkter om hur lagen om anställningsskydd verkar. Om man nu på departementet med anledning av de framställningar som gjorts — både från företagarsidan och från löntagarsidan, Karl Hallgren — har funnit att tiden nu är inne att göra den här översynen, trodde jag att det konstaterandet skulle kunna ske i enighet. Men så tycks ju inte vara fallet. Med anledning av Karl Hallgrens synpunkter på moderaternas motioner kommer väl representanter för moderaterna själva senare i debatten att redovisa sin ståndpunkt. Vad jag har att göra är att hänvisa till de direktiv som regeringen har gett för det här utredningsarbetet och som naturligtvis regeringen i sin helhet står bakom. De direktiven har Karl Hallgren inte haft någonting att invända mot.
Herr talman! Rolf Wirtén hänvisar till inrikesutskottets betänkande i november 1975. Han tar det till intäkt för att det nu skulle vara riktigt att tillsätta den här utredningen. Vad vi skrev där var att om det vanns ytterligare erfarenheter så skulle man kunna göra en utredning. Jag hävdar att det inte har kommit fram några andra erfarenheter än de vi hade då. Jag frågar Rolf Wirtén: Vad är det som kommit fram sedan 1975 och som gör att denna utredning nu kommer till stånd? Är det arbetsgivarorganisationernas krav på er som gjort att ni i folkpartiet ändrat uppfattning?

— Nr 33 Det finns för övrigt flera andra framställningar som man kan peka på Onsdagen den och som visar att tiden nu är mogen att göra denna utredning. Vi har 23 november 1977 nu erfarenheter från tre och ett halvt år av hur lagen verkat. oo Jag vill också påpeka, herr talman, att det när det gäller Åmanlagarna = Anställningsskydd, har skett en fortgående justering av den lagstiftningen. Förtroende = m.m. mannalagen ändrades efter bara ett år. Jag tycker inte alls att det är anmärkningsvärt att man tre och ett halvt år efter det att lagen om an ställningsskydd trädde i kraft vill pröva om den verkligen har fungerat på det sätt som vi avsåg när riksdagen fattade detta beslut.
Herr talman! Jag tycker att det var ett ganska tunt svar. Det som utlöst hela denna aktion mot trygghetslagarna är den kompakta kritik som har riktats mot lagstiftningen och som också Anna-Greta Leijon här tagit upp. Vidare finns i bakgrunden de moderatmotioner som väckts alltsedan 1973, då lagen antogs. Det är riktigt som Anna-Greta Leijon säger att folkpartiet tidigare hela tiden stått på vår sida när vi avslagit dessa motioner. Jag har inga siffror med mig, eftersom jag inte hade tänkt delta i denna debatt. Men jag kan ändå säga att ungdomens problem på arbetsmarknaden inte beror på trygghetslagarna, utan det problemet har funnits hela tiden.

Herr talman! Min uppgift är att beröra en del av utskottsmajoritetens skrivning i det betänkande som nu behandlas. I likhet med Anna-Greta Leijon deltog jag i interpellationsdebatten den 11 november. När man jämför dagens diskussion med den interpellationsdebatten kan man säga att Per Ahlmark var mera vag i sina formuleringar än vad utskottet är i sitt betänkande. I utskottsbetänkandet och dagens debatt är man mera rakt på sak. Utskottet säger i sitt betänkande: ”Utvecklingen sedan anställningsskyddslagen trädde i kraft har bekräftat att det finns behov av möjligheter till provanställning.” Att denna fråga skall lösas genom avtal ifrågasätts av utskottsmajoriteten. Per Ahlmark var mer försiktig — han sade hela tiden att om detta skulle vara ett problem, så skulle man ta itu med det. Folkpartiets roll och ställningstagande blir mer och mer obegripliga. 1976 avslog folkpartiet tillsammans med socialdemokraterna en motion från moderaterna och centerpartiet om en utredning om trygghetsfrågorna. Under interpellationsdebatten frågade jag Per Ahlmark — och den frågan har också ställts i dag vid ett par tillfällen — vad som hänt sedan 1976 och som gjort att folkpartiet på detta sätt har ändrat uppfattning. Det är väl rimligt att anta att vissa saker har inträffat. 79 Vi vet att moderatledaren under valrörelsen riktade en mycket hård kritik mot trygghetslagen. Vi vet också att företagarnas organisationer har slagit på stora trumman mot trygghetslagen och att folkpartiet har bildat regering tillsammans med moderaterna och centerpartiet. Jag tror att det är här vi kan finna anledningen till den ändrade uppfattningen. Rolf Wirfen talade nyss om andra lagar som man hade ändrat på, och han kom då in på främjandelagen. Använd inte det argumentet! Den ändring som gjordes i främjandelagen var av rent formell natur. I det här fallet är det ändå fråga om att få ändra inriktningen i lagstiftningen. Jag vill ta upp en annan del av utskottets betänkande, nämligen den del där man talar om företag som inte omfattas av kollektivavtal samt resultaten av förhandlingar. Jag citerar ur betänkandet: ”Förutom att det kan vara svårt att uppnå samförstånd om kollektivavtal gäller att inom den icke obetydliga del av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal utesluts möjligheten till provanställning.” Rolf Wirtén var också inne på den frågan i sin del av den här diskussionen. Han sade att 80 000-100 000 arbetsgivare inte innefattas under avtal. Jag tar här först samförståndet om avtalens innehåll. Jag vet inte vad majoriteten vill med den här skrivningen. Är det möjligtvis en pekpinne till organisationerna hur de skall bedriva förhandlingsverksamheten, eller kan det vara så, att man ifrån borgerligt håll inte är nöjd med de resultat som uppnåtts i de träffade avtalen? Sedan går jag över till att tala om de företag som saknar avtal. Alla seriösa företag kan på två sätt få avtal, dels genom att gå in i en arbetsgivarorganisation, dels genom ett hängavtal direkt med fackföreningen. De fackliga organisationerna lägger ner ett hårt arbete för att få avtal med seriösa arbetsgivare. Problemet är att vissa arbetsgivare försöker hitta alla tänkbara skäl till att inte skriva på avtalen. Jag kan upplysa om att min fackförening har mellan 500 och 600 hängavtal. Jag vill också erinra om att lagstiftningen på arbetslivsområdet har förutsatt att det skall finnas förhandlingsdugliga parter på arbetsmarknaden. Inte minst folkpartiet talar här om att vi har varit helt eniga när det gällt inriktningen. Det kan inte vara riksdagens sak att stödja den grupp arbetsgivare som inte ens har sina förhållanden till de anställda reglerade genom kollektivavtal. Det är litet märkligt att en del av folkpartiets representanter i utskottet, dvs. de som påstår sig komma från arbetsplatserna, har kunnat ställa sig bakom den här majoritetsskrivningen. Jag vill påstå att den här skrivningen definitivt är antifacklig. Som facklig funktionär har jag sett hur oskyddade de anställda och deras familjer kan vara när inte ett avtalsförhållande föreligger. Att ta det oskick som ett avtalslöst förhållande innebär till intäkt för en försämring av tryggheten i anställningen är väl starkt. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till Rolf Wirtén. Var Rolf Wirténs resonemang ett föregripande av en utredning som ännu inte är tillsatt men som kommer att tillsättas? Eller hur skall man tyda det resonemang där han går ut som något slags försvarsadvokat för den här ordningen? När det gäller Oskarsons och Olléns motioner kan bara sägas att dessa är avskrift ur tidningen Företagaren. Man kan därmed också se mönstret, hur kraven har växt fram i gott samarbete mellan arbetsgivarna och regeringen. Gunnar Oskarson är också i gott sällskap. Herr Åsling har ju också enligt tidningen Företagaren lovat att ta ett samlat grepp på arbetslivslagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Alltsedan lagen om anställningsskydd tillkom 1973 har arbetsgivarsidan protesterat mot den. Uppslutningen kring den här lagen är inte alls så allmän som man från borgerlig sida och arbetsmarknadsministern vill göra gällande. Arbetsgivarnas förutvarande rätt att leda och fördela arbetet, fritt anta och avskeda personal togs bort genom den här lagen. Detta har man inte kunnat smälta. Man vill inte förstå människornas behov av trygghet i livet — trygghet för sin försörjning. Arbetsgivarna, t.ex. SAF och SHIO, ropar i högan sky: ”Det måste bli längre provanställningstider.” ”Vi måste få välja och vraka bland dem som söker jobb och få tillämpa det som vi gjorde förut”, utan hänsyn till vad de anställda och de fackliga organisationerna tycker. Gunnar Oskarson, moderata samlingspartiet, har alltsedan 1973 — förmodligen tidigare, men i alla fall på papperet — varit arbetsgivarnas villiga redskap och motionerat precis som de önskat. Det synes mig som om han skulle få en värdig efterträdare i Joakim Ollén. Detta är helt följdriktigt eftersom bägge är moderater. Mera anmärkningsvärt är det att Per Ahlmark rusat i väg till arbetsgivarnas undsättning och begär utredning på områden där lagen uppenbarligen har fungerat. I vad gäller frågan om provanställningen förutsattes att parterna på arbetsmarknaden skulle sluta avtal om detta. Utskottsmajoriteten säger nu: ”Som tidigare redovisats har man ——--— för vissa områden sökt lösa dessa frågor genom kollektivavtal.” Sanningen är den att inom LO-området har man slutit avtal på samtliga förbundsområden. Det hela har alltså fungerat på det sätt som man har förutsatt. Då måste man fråga utskottsmajoriteten: Vad är det som ni anser inte är bra och som måste utredas angående provanställningen? Rolf Wirtén gick upp och sade att det nu har kommit fram så många synpunkter att en översyn måste ske. Jag måste också ställa frågan till Rolf Wirtén: Vad är det som har skett när det gäller provanställningsfrågan som innebär att man måste ha en utredning? Man har ju slutit det avtal man förutsatte skulle slutas i vår tidigare behandling. Avtalen är slutna och parterna är överens. Då kan jag inte förstå att det finns skäl att utreda just den frågan. Anna-Greta Leijon sade att Rolf Wirtén gick som katten kring het gröt. Jag tycker snarare att han slog frivolter över grötfatet. Han stod här uppe och motiverade avslag på kommunisternas motioner med att det är arbetsmarknadens parter, dvs. de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden, som skall bära upp lagstiftningen på det här området. Men vad är det sedan utskottsmajoriteten och Rolf Wirtén säger i utskottsbetänkandet? Jo, då skriver man så här: ”Svagheten med denna: lösning är emellertid att den inte blir heltäckande. Förutom att det kan vara svårt att uppnå samförstånd om kollektivavtal” — vilket det nu inte har varit — ”gäller att inom den icke obetydliga del av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal utesluts möjligheten till provanställning.” Det är rätt märkligt. Först står Rolf Wirtén och säger att man alltid har hävdat i inrikesoch arbetsmarknadsutskotten, att det är de avtalsslutande parterna som skall bära upp lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet. Men när det sedan gäller arbetsgivarna säger utskottsmajoriteten och Rolf Wirtén: Nej, nu är det så många som kommer utanför, nu måste vi ta hänsyn till dem som inte är avtalsanslutna. Är det här en uppluckring av folkpartiets eller borgarnas syn? Är det meningen att vi i fortsättningen kanske skall tillgodose även kommunisternas önskemål? Det vore i så fall helt följdriktigt. Lagstiftningen kan inte bara gälla arbetsgivarna utan den bör också gälla löntagarna. Det skulle vara intressant att höra vad Rolf Wirtén har att säga om detta. Jag betraktar det som en uppluckring av vårt tidigare ståndpunktstagande. I övrigt kan jag väl ansluta mig till vad Lars Ulander sade i det här avsnittet. Men är det inte så, Rolf Wirtén, att ni är ute i Svenska arbetsgivareföreningens och över huvud taget arbetsgivarnas ärenden när ni är beredda att ta det här steget, försöka med borgerlig majoritet i riksdagen ta tillbaka så mycket som möjligt av arbetsgivarnas suveräna rätt att ensamma besluta i anställningsfrågor, dvs. mer eller mindre återinföra § 32? Några ytterligare jobb kan ju näppeligen den här utredningen ge, i varje fall vad jag kan förstå. I det här sammanhanget skulle jag också vilja återkomma till en fråga som varit uppe förut i en interpellationsdebatt med arbetsmarknadsministern, nämligen arbetsgivarnas ansvar för sysselsättningen. Enligt er och de borgerliga partiernas ideologi är det ju de privata arbetsgivarna, företagen, som skall sköta näringslivet och sysselsättningen. Vad gör då företagen åt det i dag? Ja, vi vet att de säger: Vi har en kris. OK, det är alldeles riktigt. Och så säger de: Vi klarade krisen genom naturlig avgång. Det låter kanske i och för sig bra, men det kommer ju inte in några nya i stället, ungdomen stängs ute från de platser som skulle ha återbesatts. Och vi vet att vi i dag har en för våra förhållanden mycket hög arbetslöshet, 40 000 ungdomar, trots att det satts in mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att klara sysselsättningen. Om inte de åtgärderna hade vidtagits skulle vi förmodligen haft uppemot 100 000 ungdomar arbetslösa i stället — så kraftig verkan har nämligen Nr 33 de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och AMS-åtgärderna haft. Onsdagen den Tror nu utskottsmajoriteten att man löser ungdomens sysselsättnings 23 november 1977 problem genom att utreda lagen om anställningsskydd och genom större. I omflyttning av ungdomarna på de olika arbetsplatserna? Det kan man = Anställningsskydd, ju knappast göra. Nej, jag skulle vilja påstå att arbetsgivarna i dag inte — m.m. tar det ansvar de borde ta för den här delen, och det finns anledning att uppmärksamma det. Svenska arbetsgivareföreningen och Sveriges hantverksoch Industriorganisation har gett ut en skrift som heter Rapport från småföretag. Det är en på sitt sätt anmärkningsvärd skrift. Jag måste säga att jag är utomordentligt förvånad över att arbetsgivarna eller i varje fall Svenska arbetsgivareföreningen gått med på den här skriften. Rapporten gäller 50 företag. Det framgår att av 48 företag har 16 expanderat men 4 valt att avstå från order i stället för att öka antalet anställda. Av de 48 företagen har 13 medvetet avstått från att expandera, varav 11 avstått från order i stället för att nyanställa. Av de 48 företagen har 11 medvetet trappat ned verksamheten och radikalt reducerat antalet anställda. Mer än hälften —- 28 av de här företagen — struntar alltså i att ordna jobb. De klarar krisen genom naturlig avgång och skyller på anställningslagen. Och trots att man från de här organisationernas sida slutit avtal kring dessa frågor vill man ge sken av att anställningslagen är skuld till detta. Jag vill protestera mot det synsättet, för det är inte på det sättet. Det är att beklaga att Svenska arbetsgivareföreningen och SHIO uppträder på detta sätt. Vi har lagt ett förslag om informationskampanj till företagarna om anställningsskyddslagens innebörd och tolkning. Det är uppenbart att lagen feltolkas av arbetsgivarna. Man bör gå ut och tala om vad lagen innebär och kanske också i det sammanhanget upplysa Svenska arbetsgivareföreningen och SHIO om att det finns avtal slutna med Landsorganisationen på samtliga fackförbundsområden när det gäller provanställning. Man bör gå ut med en sådan informationskampanj, så att företagarna tar sitt ansvar och börjar nyanställa igen. Det är alldeles klart att det behövs en information till arbetsgivarna i denna fråga. Jag skulle vilja säga: Ge information i stället för att utreda sådana avsnitt i lagen om anställningsskydd där ni inte har övertygat oss om att det finns något behov av utredning! Till sist, herr talman, måste jag återvända någon minut till vad som inträffade i den interpellationsdebatt i denna fråga den 11 november som jag och arbetsmarknadsminister Per Ahlmark deltog i. Frågan i min interpellation gällde informationen till arbetsgivarna om anställningsskyddslagen. Svaret var sådant att jag måste ställa en följdfråga om på vad sätt den borgerliga regeringen spritt information om lagen om anställningsskydd. Svaret från Per Ahlmark blev då att man hade givit ut en broschyr i 200 000 exemplar. Detta gjorde mig en aning konfunderad i debatten, eftersom jag aldrig hade sett någon sådan broschyr utgiven 83 av arbetsmarknadsdepartementet under den borgerliga regeringen. Det föranledde Per Ahlmark att göra insinuationer om min okunnighet i denna fråga. Men, herr talman, det var inte så underligt att jag var konfunderad. Jag fick ett brev från arbetsmarknadsdepartementet dagarna därefter, och då visade det sig att man hänsyftat på den skrivelse som jag just nu håller i min hand och som jag mycket väl kände till. Det är en skrift som utgavs av arbetsmarknadsdepartementet under den tid när vi hade en socialdemokratisk regering, och den har ett förord undertecknat av Ingemund Bengtsson. Mig veterligt har denne ännu inte gått in i den borgerliga regeringen, och han kommer nog inte heller att göra det. Den borgerliga regeringen har över huvud taget aldrig givit ut någon broschyr som gäller lagen om anställningsskydd. Detta innebär, herr talman, att alla de tre uppgifter jag fick från arbetsmarknadsministern i svaret på min interpellation var felaktiga. När jag eller någon annan riksdagsman ställer en interpellation fordrar i varje fall jag att det ansvariga statsrådet kommer med korrekta svar i stället för med felaktigheter och ironi. I annat fall är ju interpellationssystemet helt förfelat och meningslöst och bör avskaffas. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen vid arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8.
Herr talman! Jag vill bara ta upp ett par punkter i det som Bernt Nilsson nu har nämnt. Bernt Nilsson kommer tillbaka till frågan om varför man nu finner tiden vara mogen att göra en utredning om lagen om anställningsskydd. Jag har tidigare redovisat flera skäl för det. Jag tror att också Bernt Nilsson har hört dem, och ytterligare andra redovisades i den interpellationsdebatt Bernt Nilsson hade med Per Ahlmark för en tid sedan. Bernt Nilsson undrar bl.a. varför jag nämner de företag som har ett fåtal anställda och som inte har kollektivavtal om provanställning. Sedan 1973 har upprättats flera kollektivavtal mellan de centrala organisationerna. Vi kan, Bernt Nilsson, om vi sätter oss ner och närmare undersöker de avtalen — jag har flertalet med mig här — se att spännvidden mellan villkoren är ganska stor; det skiljer rätt mycket där. — Detta är det ena skälet. Det andra skälet är att jag i debatten i dag bara har konstaterat att det finns ett rätt stort antal arbetsplatser som kommer att stå vid sidan av systemet. Detta kan Bernt Nilsson och jag naturligtvis tycka en hel del om, och vi kan fråga oss hur man skall kunna komma till rätta med problemet. Men faktum är ändå, herr talman, att många står utanför och att alltså flera löntagare kanske skulle ha kunnat komma in på dessa arbetsplatser, om provanställning varit möjlig. Jag tar således inte ställning till själva det förhållandet att dessa företag finns utanför systemet, utan jag konstaterar bara att de gör det och säger att vi har anledning fundera över om man kan komma till rätta med de problem som uppstår av detta förhållande. Sedan konstaterade jag att Bernt Nilsson helt riktigt påpekat att vi har 40 000 ungdomar som är arbetslösa, men med de kraftfulla insatser som regeringen gjort på arbetsmarknadspolitikens område har ytterligare 60 000 ungdomar undgått att bli arbetslösa. Det är väl något oklart varifrån Bernt Nilsson fått siffran 60 000, och jag vill inte gå i god för att den är riktig, utan jag tror att den är ”höftad”. Men jag noterar ändå som ett faktum att Bernt Nilsson godtar vår arbetsmarknadspolitik och erkänner att den haft goda effekter för att skydda ungdomar på en besvärlig arbetsmarknad.
Herr talman! Herr Wirtén tar upp frågan, varför man skall utreda detta. Det var ju samma fråga som jag ställde: Varför skall just provanställningen utredas? Parterna har ju slutit avtal på samtliga LO-områden. Nu säger herr Wirtén att spännvidden mellan villkoren är stor, att det skiljer mycket mellan de olika avtalen osv. Men herr Wirtén menar väl ändå inte att statsmakterna skall gå in på avtalsområdet och säga: Så här skall avtalen se ut — var så goda och skriv dem på det sättet! Detta blir ju kontentan av herr Wirténs resonemang. Nog måste väl parterna själva få sluta sina avtal och skriva dem precis som de vill. De är ju överens, och vad är det då som skall utredas? Jo, det är just den där spännvidden, säger herr Wirtén. Men det är ju en pekpinne åt avtalsslutande parter, om man säger att de inte skall få skriva avtalen som de själva vill, utan att avtalen skall vara si eller så i stället — och helst skall det väl vara tolv månaders provanställning. Jag återkommer till den punkt i utskottets skrivning där man slår vakt om dem som inte har skrivit på något avtal. Jag måste säga att jag tycker att den är utomordentligt märklig. Under hela den tid vi har diskuterat de här frågorna i utskottet har det gällt att det varit de avtalsslutande parterna som skall bära upp arbetsmarknadslagstiftningen. Vi har hänvisat till detta i alla sammanhang. Här kommer man emellertid nu helt plötsligt och säger att svagheten med den lösningen är att den inte är heltäckande. Men den svagheten har vi ju haft förut — då gällde det arbetstagarna. Nu, när det gäller arbetsgivarna, skall man helt plötsligt gå in och kratsa på det här området, och man säger att det är många som står utanför avtal. Detta måste vara helt felaktigt. Jag ställer därför ännu en fråga till herr Wirtén: Är det en uppluckring på det här området, så att vi i fortsättningen inte skall ha de avtalsslutande parterna som riktmärke när det gäller denna lagstiftning? Herr Wirtén säger att han inte tar ställning i frågan, men herr Wirtén har i varje fall skrivit under utskottets betänkande, där man kräver den här ändringen.
Herr talman! Bernt Nilsson frågar om det vi vill ha är en uppluckring av lagen om anställningsskydd, men jag har redan tidigare, herr talman, redovisat att det inte är fråga om det. Jag har då stött mig på de direktiv som Bernt Nilsson borde vara bekant med, och jag hänvisar till dem än en gång för att slutligt slå fast från min sida vad man vill göra. Kommittén skall överväga sådana jämkningar i lagstiftningen att de medger en rörlighet inom arbetslivet som är önskvärd från samhällets sida, utan att dess syfte förändras. Jag har inte hört att Bernt Nilsson i och för sig kritiserat detta, och jag tror att det kommer att vara väldigt svårt för Bernt Nilsson att göra det. Det andra som jag vill ta upp, herr talman, är frågan om friheten för arbetsmarknadens parter att förhandla. Självklart menar jag, att den friheten skall bestå. Jag har naturligtvis inte någon som helst tanke på att gå in och dirigera avtalsrörelsen — det trodde jag faktiskt Bernt Nilsson förstod. Vad jag gjorde i mitt förra inlägg var bara att efter studium av de avtal som nu har slutits med anledning av lagen om anställningsskydd konstatera, att här finns rätt olika villkor för provanställningen. I och för sig kan jag också förstå att det kanske också måste vara olikheter, eftersom förutsättningarna inom olika branscher i näringslivet är så olika. Då måste man på olika sätt anpassa sig till dessa.
Herr talman! Men jag måste då återigen ställa frågan, herr Wirtén: Vad är det som skall utredas på det här området? Här finns ju avtal slutet på samtliga områden när det gäller provanställningen. Rolf Wirtén hänvisade nyss till att det var så skilda avtal osv. Men om nu avtalen finns och om ni inte skall ingripa i förhandlingsfriheten, så är det väl helt onödigt att gå in och utreda en fråga när parterna är överens om att så här vill man ha det. Nej, herr Wirtén, det är på det sättet att ni har lyssnat på arbetsgivarnas rop om att det måste bli en skärpning på det här området, att det skall bli längre tider osv. Helt plötsligt börjar ni ömma för de arbetsgivare som inte är organiserade, som står utanför i den bemärkelsen. Jag tror att det är omedvetet som man har gått ifrån den gamla praxis som vi har tillämpat — att det är de avtalsslutande parterna som skall bära upp denna lagstiftning. Här är man ute på glid. Nu är det helt plötsligt icke avtalsslutande parter som skall vara med i bilden. Jag förmodar att Karl Hallgren, som har suttit och lyssnat här, med stort intresse återkommer till en senare debatt i den här frågan, eftersom detta förfarande ju måste vara mer eller mindre praxis ur hans synpunkt.

Nr 33 Herr talman! ”Jag tillhör —- —-—- en ”yrkesgrupp', som formellt sett inte existerar. Som yrkesutövare får jag inte finnas till. Det finns lag på det. Den nya trygghetslagen. Enligt vilken det inte jetset oNN finns utrymme för frilansare.” Anställningsskydd, Så stod det att läsa i en artikel, införd i Expressen för i dag exakt = m.m. en vecka sedan. Artikelförfattaren har frilansat på Sveriges Radio i en omfattning som gjort att hon har kvalificerat sig på sådant sätt att företaget inte vill låta henne fortsätta att ta engagemang. Hon kommenterar sin situation senare i artikeln på följande sätt — och det berör över huvud taget frilansarnas situation: ”Ytterst handlar det om tillgången på varierad information här i landet. Det är i allra högsta grad en fråga: som berör alla. En strypning av frilansare, som genom arten av sitt jobb har större rörlighet än fast anställda, blir på lång sikt också en klar begränsning av det fria ordet.

Det kan sägas att frilansproblemet framför allt berör Sveriges Radio. Men Sveriges Radio svarar ju för en betydande del av det kulturutbud och det informationsutbud som svenska folket får sig till godo. Därför är inte frågan ointressant. I själva verket berör den också andra sektorer och andra arbetsplatser än just Sveriges Radio. I samma motion pekar jag på andra svårigheter som sammanhänger med den nuvarande utformningen av anställningsskyddet. Särskilt förtjänar att nämnas de svårigheter för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden som i dag finns och som har ventilerats i viss utsträckning i den här debatten tidigare. Just det problemet är kanske det största med den nuvarande anställningsskyddslagen.

Hur har då utskottet sett på dessa synpunkter som framförts i min motion och liknande synpunkter som — vilket mycket riktigt har påpekats här i dag — framförts från moderat håll vid flera tillfällen? Först och främst kan man konstatera att en lag om anställningsskydd behövs. Det finns ingen här i dag som på något vis har bestridit behovet av en sådan lagstiftning, och det finns sannolikt heller ingen som kommer 87 att göra det i den fortsatta debatten. Men frågan är: Har den nuvarande lagregleringen varit problemfri, eller har det funnits nackdelar med lagen? Är allt som det skall vara, eller är det motiverat med en översyn av den gällande anställningsskyddslagen? Här går meningarna isär. Socialdemokraterna å ena sidan menar att allt i stort sett är bra. De kan tänka sig justeringar på vissa punkter som angivits här i dag. Däremot vill de över huvud taget icke utreda, icke närmare studera de nackdelar som påtalats i min motion och i en motion av Gunnar Oskarson om provanställning. På det viset måste den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till utskottsbetänkandet, tolkas. Majoritetens inställning visar dock klart att man på den sidan är beredd att göra den översyn — vi hälsar den med tillfredsställelse — som har aviserats av arbetsmarknadsministern. Och visst finns det skäl att se över anställningsskyddslagen. Den artikelskribent som jag tidigare citerade lämnar ett exempel på detta, och vederbörande är ju långt ifrån ensam i den beskrivna situationen. En undersökning som har utförts vid Umeå universitet bland ett antal småföretagare, en undersökning som delvis berörts här i dag, visar också vilket allvarligt hinder för ungdomars inträde på arbetsmarknaden som den nuvarande utformningen av anställningsskyddet utgör. Även den tilltagande strömmen till arbetsdomstolen av mål som sammanhänger med anställningsskyddslagen inger vissa betänkligheter.

Med tanke på de lagtekniska svårigheter som vidlåder den här lagstiftningen tycker jag att det finns särskild anledning att understryka en del av det som anförs i direktiven till den utredning som nu skall börja sitt arbete: ”Vidare bör tillämpningsfrågor som särskilt rör den mindre företagsamheten beaktas. Översynen bör också beröra de administrativa problemen kring lagens förfaranderegler och de därmed sammanhängade skadeståndsfrågorna.” Herr talman! Tryggheten i arbetslivet vill vi alla slå vakt om. Det kan också vara så att denna vår strävan att slå vakt om tryggheten på arbetsmarknaden leder till att vi kan acceptera en viss stelhet. Jag tycker att det finns ett annat honnörsuttryck som man inte helt skall glömma bort i sammanhanget. Det är att ge människor en chans. Jag tänker då på de många ungdomar som det åtminstone finns skäl att förmoda kan ha blivit utan arbete på grund av de nuvarande reglernas utformning. Det är för mig ett tillräckligt skäl att göra en utredning. Detta sagt också med instämmande i att informationen om lagens verkliga innebörd kanske inte heller har varit fullständig och att man skulle kunna göra mer på den fronten också. Jag påstår att anställningsskyddet i sin nuvarande utformning lett till Nr 33 stelhet på arbetsmarknaden.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
Herr talman! Joakim Ollén säger: Frågan är om allt är som det skall vara med den här lagstiftningen. Finns det inga nackdelar? Jo, men hur man bedömer nackdelarna beror naturligtvis mycket på vilken utgångspunkt man har. Det har ju klart visat sig att man från arbetsgivarhåll anser det vara en nackdel att man skall behöva ha en saklig grund för en uppsägning. SAF-resolutionen nyligen säger att begreppet saklig grund måste få en mer realistisk innebörd. Kanske Joakim Ollén kan svara på den frågan. Från moderat håll har man ju framfört precis samma synpunkter, frår. Gösta Bohman och från de moderater som motionerat här, vilka tagits upp av arbetsgivarna. Joakim Ollén fortsätter med den argumentation som jag trodde att vi skulle slippa och som jag försökt att både här i dag och i interpellationsdebatten för en tid sedan klargöra. Vi socialdemokrater anser det självklart att de lagar, som vi har på arbetslivets område, måste följas uppmärksamt och att det behöver göras justeringar. Vi är alltså i och för sig inte emot en översyn. Vi har själva gjort det och vi tycker att det skall göras i fortsättningen också. Men man måste ju undra vilka punkter som skall ifrågasättas i den här lagstiftningen. Där säger vi att de regler, som gäller för när parterna kan träffa avtal om visstidsanställning, om praktik, om vikariat och provanställning och den tillämpning som varit här, inte tillhör det som behöver överses och utredas. Där är vi helt och hållet på samma linje som de stora fackliga organisationerna. Vad är det man är ute efter, Joakim Ollén, när man talar om att de här trygghetslagarna har varit till sådan nackdel för ungdomarna? Är det ett system där arbetsgivaren skall kunna anställa 15 ungdomar för att pröva dem och sedan ta ut de fem bästa, de som är bäst ur företagsekonomisk synvinkel? Det är klart att man får en rörlighet då, men man får också en stor otrygghet för de stora grupper av människor som vi kanske skulle behöva värna allra mest om. Vi har fått en stelhet på arbetsmarknaden, säger Joakim Ollen. Men vi har framför allt fått en ökad trygghet för de många människorna, och den tryggheten skall vi inte rubba. Låt mig bara till sist upplysa om att måltillströmningen till arbetsdomstolen faktiskt är minskande.
Herr talman! När det gäller frågan om vad man skall överse och icke överse är Anna-Greta Leijon och jag tydligen icke helt överens. Anna Greta Leijon säger — vilket gläder mig — att man skall pröva lagarna successivt och göra översyner. Men när det gäller att bereda ungdomar utan arbete möjlighet att få anställning är tydligen en översyn av anställningsskyddslagen plötsligt ointressant.

När det gäller tjatet om SAF och den moderata linjen — det är en total sammanblandning — vill jag säga att jag i hela mitt anförande talade om dessa frågor ur löntagarnas synvinkel. Det tycker jag förtjänar att betonas. Men jag tycker inte att man, som Anna-Greta Leijon gjorde tidigare under debatten, närmast ironiskt kan avfärda synpunkter på den gällande lagstiftningen bara för att de kommer från SAF eller från någon annan näringslivsorganisation. På samma sätt som vi bör beakta allt som kommer från LO och TCO bör vi beakta propåer som kommer från arbetsgivarna. Det är väl i och för sig inte något fel i det. Men det handlar inte ytterst om detta, utan det handlar om deras situation som inte är anställda och som skulle kunna vara det. Det är en så viktig fråga att man i varje fall inte bör dra sig för en utredning. Sedan får man se vad den visar och vilka åtgärder som skall vidtas.
Herr talman! Joakim Ollén sade att han talade om problemet ur löntagarnas synvinkel. Jag tror att det är väldigt många löntagare som inte känner igen sig i det resonemanget. Han säger: Skall vi inte bereda ungdomarna arbete om det nu är så att detta hindras därför att arbetsgivarna är rädda för de nuvarande bestämmelserna? Men vad är det de är rädda för? Arbetsgivarna har rätten att säga upp en anställd om det finns saklig grund för det, om arbetsgivaren t.ex. inte kan bereda honom jobb därför att det råder brist på arbete. Man har en månads uppsägningstid för ungdomarna. Jag tror att de moderatmotioner som behandlas i dag har bidragit till att öka osäkerheten om dessa lagar och till att minska arbetsgivarnas möjligheter att få en saklig information om vad det egentligen handlar om. Sedan säger Joakim Ollén att jag tjatar om SAF och arbetsgivarorganisationer. Jag tycker det är konstigt uttryckt. Varför har vi hela den här diskussionen? Jo, det är därför att Per Ahlmark i sina direktiv till utredningen liksom utskottet i sitt betänkande talar om önskemål som framförts av vissa organisationer, och de organisationer det är fråga om är arbetsgivarorganisationer. De fackliga organisationerna säger att det är grymt och ineffektivt att bereda ungdomar arbete genom att minska anställningstryggheten. Låt — Nr 33 oss i stället gemensamt gå in på den linje som vi tar upp i vår reservation, Onsdagen den nämligen att sätta oss ner och konkret jobba med alla de förslag till 23 november 1977 positiva åtgärder som vi har mött under denna höst — krav från SSU, från det socialdemokratiska storrådslaget, från sysselsättningsutredningen = Anställningsskydd, och från arbetsmarknadsstyrelsen. m.m. Rolf Wirtén sade tidigare att arbetsmarknadsminister Ahlmarks insatser har betytt att väldigt många ungdomar fått arbete. Men fortfarande är det över 40 000 som väntar på jobb, och de blir inte betjänta av att anställningstryggheten luckras upp.
Herr talman! Återigen detta om vems synpunkter som förs fram i denna fråga! Jag började mitt första inlägg med att citera en artikel som en tidigare frilansare på Sveriges Radio hade skrivit. Jag utgår från att det inte var synpunkter dikterade av SAF. Och jag utgår från att andra frilansare — de är faktiskt ett antal — som har hamnat i samma situation inte heller precis är några SAF-marionetter. Det är sant att olika organisationers skrivelser har åberopats när denna utredning tillsatts. Som Anna-Greta Leijon också påpekade är det inte bara näringslivsorganisationer som har framställt propåer; i andra delar har exempelvis LO krävt förändringar. Också socialdemokraterna vill liksom utskottet i övrigt vidta vissa förändringar i anställningsskyddslagen. Sist och slutligen: Det är grymt och ineffektivt, sade Anna-Greta Leijon, att bereda ungdomar arbete genom provanställning. Jag skulle vilja säga att det är ineffektivt men framför allt grymt för alla de ungdomar som i dag över huvud taget inte får någon anställning. Att tillsätta en utredning som eventuellt kan visa på möjligheter att bereda några av dessa ungdomar arbete är en åtgärd som jag inte är ett dugg tveksam inför. Jag är förvånad över att någon i denna kammare kan ställa sig avvisande till en sådan utredning.

Herr talman! Lagen om anställningsskydd har alltsedan sin tillkomst varit en nagel i ögat på de krafter som har velat bevara arbetsgivarnas fria uppsägningsrätt här i landet. Begreppet Åmanlagarna används nästan som ett skällsord av rabiata arbetsgivarkonstellationer. Och Åmanlagarna framhålls som den egentliga orsaken till att en stor del av vår arbetslöshet i landet drabbar ungdomen. Det hålls nästan inte en konferens på arbetsgivarsidan utan att krav på ändring av Åmanlagarna framförs. Detsamma gäller hela arbetsgivarpressen. De som framför kraven på ändring gör det från den utgångspunkten 91 att de vill luckra upp lagstiftningen till de anställdas nackdel, samt även i vissa fall med målsättningen att man skall få tillbaka den fria uppsägningsrätten. Men lika starkt framhålls från de fackliga organisationerna att löntagarna inte godtar någon uppluckring av lagen om anställningsskydd. Vi har alltså här en frontställning. För de politiska partierna i riksdagen gäller det att tala om på vilken sida man står när det gäller anställningsskyddet. Många av oss socialdemokrater har varit och är aktivt engagerade inom fackföreningsrörelsen. För oss är det självklart att slå vakt om det anställningsskydd som den nuvarande lagen ger. Men samtidigt kräver vi förstärkning av anställningsskyddet på de områden där det finns vissa luckor i lagen. Ett sådant område är anställningsskyddet för långtidssjuka. Jag är medmotionär i motionen 1976/77:226 med Eric Marcusson som första namn. I den motionen tar vi upp kravet att den som erhållit sjukbidrag inte skall sägas upp från sin anställning på sätt som den nuvarande lagstiftningen medger. Detta är inget nytt krav. Det framfördes i en motion av Eric Marcusson och Olle Göransson redan år 1975. Då uttalade sig inrikesutskottet positivt och lovade att frågan skulle aktualiseras.

Rolf Wirtén har tidigare stått upp här i kammaren och talat om att man måste se på den här frågan med litet distans, man måste ha is i magen och se kallt på det här, osv.

Om utskottsmajoriteten har en önskan att förstärka den långtidssjukes anställningsskydd anser jag att skälen för en lagändring på det område jag talar om är så klara att man åtminstone skulle ha kunnat acceptera den skrivning som finns i den socialdemokratiska reservationen till betänkandet. Det brådskar nämligen med en lagändring just på det här området. Förståelsen för behovet av en snar lagändring får man naturligtvis om man har kontakt med sådana människor som kommit i kläm. När jag nu framhåller behovet grundar jag detta på att jag personligen vid ett tiotal tillfällen har förhandlat med företag om att de skulle avstå från att säga upp långtidssjuka. Jag har lyckats i viss utsträckning och förmått något enstaka företag att göra den utfästelsen till vederbörande att man sagt: För den händelse du blir frisk skall du få återgå till jobbet. Frisk och frisk — hur frisk? Kanske aldrig så frisk att han skulle ac — Nr 33 cepteras av arbetsgivaren för en ny anställning. Onsdagen den I de flesta fall har resultatet av mina förhandlingar med olika företag 23 november 1977 blivit att den långtidssjuke har sagts upp från anställningen. ArbetsgienlöstejunntniRdttsNEN varen har ju också inom ramen för den nuvarande lagstiftningen denna = Anställningsskydd, rätt att häva anställningen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att jag är motionär i den här frågan, och jag hade i huvudsak tänkt ägna mig åt min motion. Men det har varit ett samlat anfall mot undertecknad, och jag hoppas därför att jag skall få tid att i senare delen av mitt anförande bemöta dessa anfall. Jag satt med i inrikesutskottet när vi tog trygghetslagarna, och vi har godtagit dem i deras huvuddrag. Vad vi har vänt oss mot är vissa detaljer och delar i dem. Jag kan inte förstå varför man inte kan erkänna att sådant som inte visar sig fungera på tänkt sätt bör korrigeras. I motionen 542 har jag tillsammans med medmotionärer tagit upp frågan om ändring av reglerna och om anställning av arbetssökande som saknar erfarenhet från arbetslivet, omskolade eller sådana som av annan anledning står utanför arbetsmarknaden. Det är ingen ny fråga. Den ak 93 tualiserades av moderata samlingspartiet vid lagens tillkomst och där-' efter, som här har sagts, vid flera andra tillfällen. Jag skall inte ägna mig åt historieskrivning, därför att det har gjorts tillräckligt här i dag och tiden medger det inte heller. Men låt mig erinra om att Hans Nordgren och jag vid lagens tillkomst 1973 hade en reservation just på den punkt som vi behandlar i dag.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 Därför måste jag med tillfredsställelse konstatera att utskottsmajoriteten i det nu föreliggande betänkandet ställer sig positiv till de krav som vi då framförde och som vi därefter har framfört vid flera tillfällen. Utskottet skriver: ”Utvecklingen sedan anställningsskyddslagen trädde i kraft har bekräftat att det finns behov av möjligheter till provanställning. Som tidigare redovisats har man, som förutsattes vid lagens tillkomst, för vissa områden sökt lösa dessa frågor genom kollektivavtal. Svagheten med denna lösning är emellertid att den inte blir heltäckande.” Därefter konstaterar utskottet att en stor del av arbetsmarknaden inte omfattas av kollektivavtal på detta område. Sedan kommer utskottet så småningom fram till att denna motion inte bör föranleda någon åtgärd. Där har jag en annan mening, även om jag inte yrkar bifall till motionen, eftersom jag anser att erfarenheterna sedan lagen antogs är sådana att vi hade kunnat vidta en ändring på den punkten direkt. Låt mig konstatera att regeringen nu har kommit underfund med att det är nödvändigt med en översyn av trygghetslagstiftningen och tillsatt en kommitté, bl.a. med uppgift att göra en bedömning av hur reglerna i anställningsskyddslagen har fungerat i praktiken för nytillträdande på arbetsmarknaden. Kommittén skall även överväga sådana jämkningar av lagstiftningen att den medger en större rörlighet på arbetsmarknaden. Kommittén skall framlägga förslag skyndsamt, om det visar sig påkallat. Enligt min mening är det verkligen påkallat med skyndsamhet i dagens arbetsmarknadspolitiska läge, främst vad gäller praktikantoch provanställning för ungdomar, där som vi vet arbetslösheten i dag är allvarlig. Företagare i mindre och medelstora företag har en vilja att hjälpa ungdomar som är arbetslösa. Det har deklarerats vid många tillfällen. Jag kan inte förstå att det skulle finnas någon anledning att inte tro på dessa deklarationer lika väl som vi skall tro på motsvarande deklarationer, när de kommer från ansvarigt håll. Men företagarna säger att de på grund av Åmanlagarna inte vågar anställa ungdomarna och ge dem den erfarenhet från arbetslivet som ungdomarna har behov av och som säkerligen är till nytta för dem själva. Det är väl inte säkert att ungdomarna med en gång hamnar på de ställen som är bäst för dem själva eller för företagen. Därför bör de ha möjlighet att pröva sig fram. Av enkäter bland småföretagare har framgått att de i flera fall skulle kunna bereda många ungdomar, handikappade, kvinnor och äldre arbete, om de inte hade detta tvång över sig och de svårigheter som trygghetslagarna innebär. Lönekostnaderna är ganska stora, och företagarna är tvingade till långa uppsägningstider. Herr talman! Jag ser att jag inte ens hann med vad jag hade tänkt säga i fråga om motionen, och än mindre hann jag bemöta några repliker. Jag kanske kan få tillfälle att återkomma.
Herr talman! Det är riktigt att Gunnar Oskarson har varit konsekvent i denna fråga sedan 1973. Vad som har hänt är att centerpartisterna först och folkpartisterna sedan har gått över till den moderata linjen. Det är inte underligt om Gunnar Oskarson i dag är nöjd med det utskottsbetänkande som föreligger. Gunnar Oskarson berörde de företag som inte har avtal. Bernt Nilsson och Lars Ulander har tagit upp den frågan och gjort det väldigt utförligt. Rolf Wirtén sade tidigare att han för sin del inte tog ställning till varför det inte finns avtal på en del företag. För arbetstagarna är det en central fråga: Varför vill man inte sluta avtal? Jo, för att undgå den trygghet som vi har byggt upp för löntagarna i detta land. Jag skulle vilja ställa en fråga till Gunnar Oskarson, som i detta sammanhang inte talar bara om ungdomar utan också om dem som har gått igenom arbetsmarknadsutbildning och som därefter skall ha ett års praktiktid. Vad tror Gunnar Oskarson att den varvsarbetare som får sluta sitt jobb i Göteborg och skall gå på arbetsmarknadsutbildning på Lindholmens AMU-center kommer att säga om att han sedan skall ut på praktik? Han förmenas en trygg anställning. Är det detta som är meningen med den motion som har väckts av Gunnar Oskarson och andra moderater? I varje fall är det i klartext det som står i motionen. Det finns inget undantag här: De som är under 25 år och de som gått igenom arbetsmarknadsutbildning skall ha en praktiktid på ett år, där de inte är garanterade trygghet mot uppsägning på osaklig grund.
Herr talman! Ingen har sagt, Anna-Greta Leijon, att alla skall ha ett års praktik, därför att de har mistat ett jobb och sedan vill in på arbetsmarknaden. Jag har sagt att det skall finnas möjligheter till praktikanställning. Är vederbörande yrkeskunnig, får han naturligtvis arbetet direkt. Låt mig sedan komma in på detta som ändå är faktum: ca 80 000 arbetsgivare står utanför kollektivavtal. Herr Ulander har, som tidigare sagts, utvecklat detta mycket utförligt. Hur skall vi lösa det problemet? Ge mig ett svar på det! Skall vi skaffa fram någon lag som tvingar företag och organisationer att gå in i en viss sammanslutning? Vi har en positiv föreningsrätt, och den slår vi vakt om. Vad vi inte vill ha — det tror jag inte någon vill ha — är en tvångslag på detta område. Om man verkligen inte kan acceptera detta faktum att 80 000 företag står utanför kollektivavtalen rörande praktikantoch provanställning, hur skall man då få dem att sluta avtal? Skall man tvinga dem till det genom lagstiftning? I så fall har vi delade uppfattningar på det området. Jag har också i den utredning som gällde MBL slagit vakt om arbetstagarna och sagt att även de skall ha en frihet. Jag har krävt någon form av negativ föreningsrätt. Den personliga friheten och friheten för organisationen kan vi inte tumma på. Den friheten skall finnas — det gäller enskilda, det gäller företag och det gäller organisationer.
Herr talman! Här är det inte fråga om att tvinga någon att ingå i föreningar som man inte vill vara med i. Det är fråga om att garantera människor en trygghet mot oskäliga uppsägningar. Det har sagts förut i den här debatten att vår arbetsrättsliga lagstiftning har som sin grund att de avtalsslutande parterna skall bära upp den. Bernt Nilsson har tidigare frågat: Är det meningen att man nu skall gå ifrån detta? Tyvärr stillas inte vår oro av herr Oskarsons inlägg utan tvärtom. Jag förstår inte herr Oskarsons resonemang om dem som har gått i arbetsmarknadsutbildning. Jag tror nog man kan säga att motionen i det avseendet är väldigt ogenomtänkt. Men nu för herr Oskarson in begreppet ”yrkeskunnig” och säger att det är inte meningen att de som är yrkeskunniga skall behöva gå praktiktid. Vilka är det som inte är yrkeskunniga? Skall vi föra in ett nytt kriterium för när man skall ha rätt till att få en tryggad anställning? Herr Oskarson säger vidare att man skall ha möjligheter till praktikanställning. Kan herr Oskarson då förklara hur detta skall utformas? Det är ingen som binder arbetstagarna med några slavkontrakt i det här landet, men vad vi vill garantera dem är en trygghet i anställningen. Det som föreslås i herr Oskarsons motion ligger väldigt väl i linje med de krav som har förts fram om en uppluckring av anställningsskyddet, krav på att det inte skall fordras saklig grund för uppsägningar. Jag vill avsluta med det som jag tidigare har sagt: Tänk om vi kunde avfärda den utredning som skall göras med att säga att det behövs inga förändringar — de regler som finns i dag är till fyllest — och i stället tillsammans, som vi har föreslagit i en socialdemokratisk reservation och även i en motion, sätta oss ner i en kommission för ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Där kunde man gå igenom alla de konstruktiva förslag som finns — vi på vår sida är villiga till detta. Det kunde vara ett verksamt bidrag till att en stor del av de arbetslösa ungdomar vi har i dag får ett arbete.
Herr talman! Anna-Greta Leijon har en otrolig förmåga att i motionen läsa in något som inte finns där. Det finns i motionen inget tal om att vi skulle rucka på tryggheten i anställningen. Inte heller finns det där något tal om att vi skulle gå ifrån saklig grund för uppsägning. Det är inte nämnt i motionen. Där finns ingenting som går i den riktningen. Nej, vad motionen vill, och vad jag inte har kunnat finna vara annat än mycket positivt, är att bereda möjligheter till praktik och provanställning. Och då tänker vi främst på ungdomarna. Vi vill att de själva skall få pröva sig fram. Även företagaren får då pröva, eftersom det väl inte är säkert att ungdomarna redan första gången hamnar på det ställe där de passar bäst. Ungdomarna vill ofta pröva sig fram. Låt dem då göra det! Anna-Greta Leijon måste väl ändå förstå att i det kostnadsläge som vi nu har är det inte lätt för en företagare att ta på sig de dryga kostnader som det innebär att anställa någon, om det sedan skulle visa sig att vederbörande inte passar på den platsen. Jag tycker att vi skall se realistiskt på detta från båda sidor. Om vi gör det, så är både motionens yrkanden och de tankar som jag här har fört fram positiva för de anställda och för dem som står utanför arbetsmarknaden — och positiva också för vår företagsamhet.
Herr talman! Jag vill erinra om att det i dag finns möjligheter att träffa avtal om såväl praktik som provanställning. Sådana avtal har också träffats för större delen av arbetsmarknaden.
Herr talman! Ja, den saken har vi diskuterat tidigare. Vi är medvetna om att det finns sådana kollektivavtal. Men det hjälper inte. Faktum kvarstår ändå att många företag med tillsammans ett mycket stort antal anställda står utanför denna möjlighet, och därmed får vi problem. Det är de problemen vi vill ha en översyn av och försöka lösa.
Herr talman! För tydlighetens skull vill jag återuppta frågan om kollektivavtalsbundna företag. Gunnar Oskarson frågade om vi skulle tvinga in de företag det gällde i arbetsgivarorganisationerna. Han talade i det sammanhanget också bl.a. om föreningsfrihet. Men det är ju inte fråga om det. Vad det här gäller är att det för dessa företag finns möjligheter att endera gå in i företagarnas organisationer eller att använda sig av s.k. hängavtal direkt med de fackliga organisationerna. Det kan väl ändå inte vara vettigt att i stället gå andra vägen och säga, att sådana företag som vägrar teckna avtal för arbetsförhållandena i övrigt skall därigenom få större möjligheter att komma ifrån tryggheten i anställningen! Det är ju uppochnedvända världen att höra Gunnar Oskarsons resonemang i den här frågan.

Herr talman! Jag måste tyvärr återkomma till det faktiska förhållande som vi inte kan komma förbi, alltså läget på arbetsmarknaden. Lars Ulander frågade om vi skall gå den vägen att vi ger ett stort antal företag förmåner när det gäller provanställning och praktikantanställning. Men vem är det som får del av dessa förmåner? Jo, det är de som söker provanställning och praktikantanställning. Och i dagens situation med ett mycket stort antal arbetslösa ungdomar är det ju många som har behov av sådan anställning. De skulle — det har jag också erinrat om tidigare — enligt de undersökningar som har gjorts kunna anställas av dessa småföretag i mycket stor utsträckning, om företagen hade denna möjlighet. Det är inte frågan om att hjälpa företagaren till provanställning, utan det är fråga om att hjälpa de arbetssökande att få sysselsättning.
Herr talman! Man talar om det stora antalet företag. Jag skulle vilja ha besked om hur många företag det gäller. Rolf Wirtén sade att det kunde gälla 80 000-100 000. Jag vet att man i de lokala fackliga organisationerna har ett mycket stort antal hängavtal med enskilda arbetsgivare. Jag sade förut att min egen organisation, dvs. byggfacket i Stockholm, har mellan 500 och 600, och jag vet att det är likadant i andra fackföreningar. Jag skulle vilja ha besked: Hur många företag gäller det? Kom inte med svävande siffror som 80 000-100 000, för det är ointressant. Hur många gäller det?
Herr talman! Jag har inte svävat på målet. Jag har inte räknat företagen — det har jag inte haft möjlighet att göra. Men enligt de uppgifter jag har fått, och jag har ingen som helst anledning att betvivla de uppgifterna för de kommer från ansvarigt håll, rör det sig om ca 80 000 småföretag, oftast med 2, 3, 4 eller 5 anställda.
Herr talman! 80 000 företag som icke tillhör arbetsgivarorganisation — hur många av dem har hängavtal direkt med den fackliga organisationen?
Herr talman! Jag har inte räknat hängavtalen heller. Jag har inte haft möjlighet att göra det. Jag hoppas att vi gemensamt till nästa debatt skall kunna få fram uppgifter om antalet.

Herr talman! Herrar Ringabys och Åkerlinds särskilda yttrande som är fogat vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 5 har föranlett mig att begära ordet för några korta kommentarer. Ingen riksdagssession har förflutit sedan riksdagen våren 1973 fattade beslut om den allmänna tandvårdsförsäkringens införande utan att moderaterna i någon form sökt attackera reformen. Denna gång har socialförsäkringsutskottet haft att behandla två moderatmotioner av gammalt känt märke. Det har gällt krav om dels en utredning om en enhetlig tandvårdsersättning, dels en höjning av förhandsprövningsgränsen inom tandvårdsförsäkringen. Socialförsäkringsutskottet har i sin helhet med undantag för moderaterna avstyrkt motionerna. Utskottet gör det på mycket goda grunder. Talet om att man med en enhetlig ersättning skulle kunna förenkla och rationalisera vad man med ett nu tämligen slitet ord kallar ”pappersexercisen” och på så sätt utvinna mera aktiv vårdtid förutsätter, vad jag kan förstå, att man då också måste undvika ett högkostnadsskydd. Avser man att inte heller försämra försäkringens ersättning för de viktiga förebyggande åtgärderna och protesbehandlingarna, som i dag ersätts till 75 926 av tandvårdsförsäkringen, så måste man som en konsekvens härav fastställa ersättningen till minst denna nivå, dvs. 75 96. Utskottet har undersökt vad detta skulle medföra i fråga om kostnadsökningar för försäkringen och kommit fram till ett belopp på drygt 230 milj.kr. i 1976 års kostnader. För år 1977 kan man räkna med en kostnad på ett sannolikt betydligt högre belopp. Även om man börjar bli en smula fartblind då det gäller regeringens ruljangs med miljarderna föreställer jag mig att inte ens moderaterna så där utan vidare kan plocka fram en kvarts miljard. Utskottets majoritet har sålunda avstyrkt motionen och därmed ställt sig bakom de nuvarande ersättningsreglerna inom försäkringen. Vad gäller förhandsprövningsgränsen inom tandvårdsförsäkringen höjdes denna gräns så sent som den 1 januari i år från 2 000 till 3 000 kr. Det måste ligga i både patienternas och tandläkarnas intresse att kostsammare behandlingar underkastas försäkringskassans granskning. Den nuvarande förhandsprövningsgränsen medför att förhandsprövning sker så snart patientens egenkostnad uppgår till 1000 kr. Det får anses innebära en skälig avvägning. Även denna motion har utskottets majoritet sålunda avstyrkt. I detta sammanhang vill jag understryka att äldre människor under inga förhållanden får behandlas annorlunda än övriga åldersgrupper då det gäller tandvården. Tandvårdsförsäkringen har öppnat helt andra möjligheter än tidigare för inte minst äldre människor att till rimliga kost nader få sin tandvård utförd. Jag vill slå fast detta med anledning av den oro som uppstått bland många gamla med anledning av den diskussion som förekommit omkring den diskussionspromemoria som socialstyrelsens tandvårdspersonalutredning framlagt. Nu hade herrar Ringaby och Åkerlind i utskottet reserverat sig mot det kloka beslut som utskottets majoritet kom fram till vid behandlingen av de båda motionerna. Reservationen har emellertid sedan förvandlats till ett särskilt yttrande, i vilket man meddelar att socialdepartementet avser att ta upp såväl frågan om en enhetlig ersättningsnivå som frågan om en höjd förhandsprövningsgräns. Det skall ske mot bakgrunden av regeringsdeklarationens aviserade översyn av tandvårdsförsäkringens regler för etableringskontrollen, för att nu citera ur det särskilda yttrandet. Enligt vad jag kan förstå har vi att motse någon sorts utredning av dessa frågor, trots att vi har den till riksförsäkringsverket knutna tandvårdsdelegationen, som noggrant skall följa utvecklingen i fråga om försäkringen och dess effekter på tandvården i allmänhet, på vårdefterfrågan och på tandtillståndet hos olika befolkningsgrupper och därvid föreslå de justeringar och kompletteringar i systemet som verket kan finna påkallade. Det intressanta är att detta tillkännagivande av regeringens avsikter sker i form av ett särskilt yttrande från moderaterna. Såvitt jag vet finns det inget moderat statsråd som handlägger tandvårdsförsäkringen. Från socialdemokratiskt håll har vi sett vakthållningen kring tandvårdsreformen som ytterst viktig. Jag har haft tillfälle att i olika sammanhang deklarera detta i riksdagen. Denna vakthållning blir sannerligen inte mindre viktig i fortsättningen efter det meddelande moderaterna nu lämnat riksdagen.

Herr talman! Såvitt jag minns rätt — och jag tror inte att jag minns fel — förutsattes det när reformen om en tandvårdsförsäkring genomfördes att man skulle göra en översyn av reformen efter en viss tid. En sådan översyn är ju också nu på gång. Riksdagens revisorer har, som herr Aspling vet, också gjort en utvärdering av tandvårdsförsäkringen. De har kommit fram till att man skulle kunna ha en enhetlig ersättning för alla arbeten, alltså även för proteser och kostnader som ligger ovanför 1 000 kr. och som nu ersätts med 75 4. Revisorerna tycker att det kunde vara en ersättning med 50 9 hela vägen, och de säger att därvid uppkommande försämring för de enskilda patienterna i princip skulle kompenseras genom att i behandlingskostnaden ingående arvode till tandtekniker helt betalades av försäkringen och inte som nu beaktades vid beräkningen av patientavgiften. Därmed skulle uppnås att alla tandläkarens åtgärder, med undantag av profylaktiska åtgärder, resulterade i patientavgifter som utgick med samma procentuella andel, i promemorian angiven till 50 96 av tandläkarens arvode, oavsett arvodets storlek. Då skulle man alltså få en enhetlig återbäringstaxa på 50 96, som skulle bli lika fördelaktig för patienten. Revisorerna säger också, sedan de gjort en kostnadsberäkning: Enligt beräkningarna skulle för år 1974 med då gällande taxa den allmänna försäkringens kostnader för tandvårdsersättning totalt ha ökat med ca 20 milj.kr. — det är således icke miljardbelopp, som herr Aspling påstod — och patienternas totala kostnader därmed ha minskat med samma belopp. Det är alltså inte fråga om någon försämring utan faktiskt i stället om en förbättring för patienterna, som helt enkelt skulle slippa betala 20 milj.kr.! Revisorerna har också föreslagit en förenkling av blanketterna. Dessa är ganska många — det rör sig om 34 miljoner tandvårdsräkningar, som de privatpraktiserande tandläkarna varje år översänder till försäkringskassan. Det finns sålunda mycket att rationalisera på det här området. Riksdagsrevisorerna har också till behandling tagit upp förhandsprövningsgränsen, som i dag är 3 000 kr., och föreslagit att den höjs från det tidigare beloppet 2 000 kr. till 3 000 eller alternativt 4 000 kr. — och 4 000 kr. är också vad jag har föreslagit i motionen. Revisorerna säger att det skulle leda till att uppskattningsvis 32 000 timmar frigjordes för tandläkarna, om gränsen höjdes till 4 000 kr. i stället för att den tidigare gränsen 2000 kr. bibehölls. Man har gjort beräkningar som visar att den här gränsen i dag — eller rättare sagt nästa år — skulle vara 3 500 kr. om man tar hänsyn till penningvärdet och till den taxehöjning som har genomförts i år. 3 000 är alltså för lågt redan i dag, och 4000 är en normal prövningsgräns om man tar hänsyn till penningvärdet och de ökade taxorna. Det blev mycket positiva svar från alla remissinstanser. Den enda remissinstans som kan sägas vara tung och som gick emot detta var riksförsäkringsverket. Men alla som jobbar med detta ute på fältet har biträtt förslaget. Nu är det bara att konstatera att regeringen har tagit upp problemet och skall göra en översyn av dessa gränser. I det läget, herr Aspling, brukar man ju inte reservera sig — när en motion faktiskt har blivit bönhörd. Det visste vi inte när vi behandlade den i utskottet. Först efteråt har vi fått veta att regeringen avsåg att göra denna översyn. Då är det klart att man inte behöver avge reservation — då är ju motionens syfte redan tillgodosett. Jag har inget särskilt yrkande, herr talman.